Fru talman! Orsaken till att jag ställde interpellationen är att jag faktiskt är djupt oroad över situationen på arbetsmarknaden och det som vi ser framför oss. Jag kan säga att jag lider lite grand med näringsministern. Om den här regeringen hade varit helt ny från i höstas, hade jag haft en förståelse för situationen. Och jag förstår att näringsministern upplever det som frustrerande. Problemet är ju att den socialdemokratiska regeringen nu har suttit i fyra år och är inne på sitt femte år och att så lite har hänt. Det skedde en kraftig sysselsättningsuppgång hösten 1994 när Socialdemokraterna tog över regeringsmakten. Sedan bröts den trenden, och arbetslösheten steg, och sysselsättningen sjönk. Sedan har det, som näringsministern mycket riktigt påpekade, under det senaste året vänt kraftigt uppåt. Problemet är att vi behöver den kraften i flera år. Vi behöver exceptionella åtgärder, för att använda AMS-chefens ord, för att öka sysselsättningen. Problemet är bara att utvecklingen nu ser ut att brytas igen, och det är detta som skapar denna frustration hos oppositionen. Vi i oppositionen har inte kastat ut en massa förslag. Vi har också suttit och försökt skapa en helhetsbild. Jag är glad om näringsministern genomför någonting i de sju olika betänkandena från Småföretagsdelegationen med kanske 50-60 olika förslag. Jag kommer inte ihåg hur många det var, men det är en mängd olika förslag. Om vi kan få se hälften genomförda skulle jag bli överlycklig. Men jag är rädd för att det bara kommer att bli en tumme av allt detta, eftersom vi tidigare har sett hur regeringen har agerat. Jag önskar emellertid näringsministern lycka till. Jag tror och hoppas att näringsministern är så ambitiös och engagerad och vill förändra den rådande politiken som han ger uttryck för här. I det arbetet önskar jag honom lycka till. Han kommer att få allt stöd och all hjälp av oss kristdemokrater om han lägger fram förslag till förenklingar för företag och ger företagsamheten en nytändning så att vi kan bekämpa arbetslösheten med riktiga och nya jobb.

Fru talman! Situationen blir på något sätt värre och värre. Enligt den här AMS-prognosen som kom i dag bedöms att antalet nya jobb nästa år kommer att minska med hälften mot vad man tidigare sade. Den konjunkturuppgång som regeringen har levt under och alltjämt tror skall fortsätta fortsätter ju inte. Därför kommer vi tillbaka till frågan att jag tycker att det är för sent att lägga fram förslag till våren. Nu sade ju ministern att detta skulle gå snabbare än vi kan drömma om. Då får vi väl se vad detta kan innebära. Det här kommer ju att stå i riksdagens protokoll, så vi hoppas verkligen att ministern kan uppfylla detta. Alla arbetslösa runt om i landet väntar på att det skall komma förslag till åtgärder. De har väntat länge - de har nämligen väntat i flera år - men det har inte kommit några förslag. Det har inte kommit några förslag om förändringar i arbetsrätten, om man nu inte menar att RAS var ett sådant förslag - dock totalt misslyckat. Det har däremot kommit andra typer av åtgärder - generationsväxlingen och andra förslag - som inte gett någonting vad gäller att få fler arbeten. Det vore nog intressant att av ministern i hans sista inlägg få höra om det blir några förändringar i arbetsrätten. Har man i regeringen lyckats enas om någon form av hemtjänster? Och blir det sänkta skatter? Alla vet vi ju att det ger fler jobb. Jag får väl göra som Stefan Attefall här gjorde och önska ministern lycka till. Det är inte så lätt förstår jag för Björn Rosengren att få överta ett fögderi som inte varit fullt av idéer om sådant som ger nya jobb. Mest har det väl varit fullt av innovationsidéer som inte har gett några jobb. Därför får jag, som sagt, önska ministern lycka till i fortsättningen när det gäller att få fler jobb.
Fru talman! AMS prognos har tidigare varit att det skulle bli 60 000 nya jobb 1999. Nu är AMS prognos att det skall bli 33 000 nya jobb. Det är förvisso långt sämre än 60 000 jobb men det är ändå en ganska hög nivå jämfört med vad vi varit vana vid sedan en lång tid tillbaka. Det är det ena som jag ville säga. Det andra är att vi inte på dagen kan säga: Nu skall göra det och det. Nu får vi upp sysselsättningen och ned arbetslösheten. Att höra en företrädare för ett borgerligt parti så kraftfullt plädera för åtgärder som direkt skulle få ned arbetslösheten är i varje fall för mig någonting nytt. Alla vet att vi inte, vare sig här i riksdagen eller i regeringen, helt plötsligt kan fatta beslut om att nu skall arbetslösheten upphöra. Vad vi kan göra det är att titta på regelverk, och det kommer vi att göra, och det är också att se på olika åtgärder som stimulerar tillväxt. Men tillväxten skapas av många, många aktörer. Då är vår roll helt enkelt att försöka tillse att dessa aktörer ger möjligheter att få den tillväxt som vi väl önskar. Det klarar vi inte med några enkla åtgärder. Det är just därför som jag här pläderar för ett mer samlat grepp.

Fru talman! Sverige har under de senaste årtiondena misslyckats med att upprätthålla ett fast penningvärde. Detta har inte kompenserats med framgång på andra områden, exempelvis hög tillväxt eller låg arbetslöshet. Bortsett från den senaste utvecklingen har det huvudsakliga problemet varit den höga inflationstakten. Kostnadsstegringen i Sverige har praktiskt taget kontinuerligt varit högre än genomsnittligt i våra konkurrentländer, varigenom försvagad internationell konkurrenskraft varit ett av de allvarligaste problemen i svensk ekonomi. Vår dåliga konkurrenskraft har bl.a. tagit sig uttryck i stora underskott i bytesbalansen. När underskotten har blivit alltför stora har den svenska kronan devalverats. Även om detta självfallet lett till en kortsiktig ökning av Sveriges internationella konkurrenskraft så har devalveringarna också medfört högre importpriser, högre lönekrav och stegrad inflation, vilket i sin tur drivit upp kostnaderna ytterligare. Det är inte bara när det gäller vår internationella konkurrenskraft som den höga inflationen har lett till problem. Hög inflation har också lett till oavsiktlig omfördelning av kapital och inkomster. Den spekulationsekonomi med bank och fastighetskris som följd som vi hade under 1980-talet hade tveklöst sitt ursprung i den höga inflationen. Det har under en stor del av de senaste decennierna saknats en långsiktighet i den ekonomiska politiken i vårt land. Utan långsiktighet minskar det förtroende för den ekonomiska politiken som så väl behövs för att attrahera nödvändiga inhemska och utländska investeringar. Men en långsiktighet i den ekonomiska politiken är viktig inte bara för företag och placerare. Den är också viktig för hushållen. De enskilda medborgarna är ju i stor utsträckning beroende av penningpolitiska åtgärder och fattar många egna beslut mot bakgrund av vad de tror om den framtida penningpolitiken. Allmänheten lyssnar tveklöst med intresse på det som sägs från centralbankens sida. Men man tar naturligtvis också i beräkning sannolikheten för att det som centralbanken sagt också kommer att följas. Man anpassar sig så att säga till den politik som man tror kommer att föras, inte till den som deklarerats. Och det är där vi har ett av problemen med den situation som råder i dag. Utformningen av det svenska systemet där centralbanken, dvs. Riksbanken, samt regering och riksdag står mycket nära varandra, och där Riksbanken så att säga är nära kopplad till den partipolitiska sfären, har inneburit att det fattats en mängd kortsiktiga beslut som gått tvärs emot de långsiktiga mål som ändå funnits. I tider av ekonomiska och politiska problem i samhället är ju risken stor att olika politiska grupper försöker påverka Riksbankens politik för att uppnå kortsiktiga ekonomiska mål. En regering som försöker föra exempelvis en trovärdig antiinflationspolitik riskerar att bli ersatt av en regering som för en mer expansiv politik för att uppnå kortsiktiga politiska vinster. Och snabba kast leder naturligtvis till oro på de finansiella marknaderna, vilket i sin tur skapar dålig trovärdighet för ett lands förmåga att lösa sina ekonomiska problem. Detta leder i sin tur till ännu färre investeringar, såväl inhemska som utländska, och naturligtvis ännu större ekonomiska problem. En riksbank som står nära ett lands styrande partipolitiker kan inte heller skapa ett långsiktigt förtroende hos allmänheten och skruva ned t.ex. inflations och deflationsförväntningar. Sådana förväntningar blir då lätt självuppfyllande. I många länder har man dragit slutsatsen att en minskad partipolitisk styrning av centralbanken på sikt gagnar landets ekonomiska utveckling. Tyskland, Japan och Schweiz är exempel på länder med självständiga centralbanker. Dessa länder har också uppvisat en låg inflation under samma tid som Sverige haft stora problem på grund av hög inflation. Nu skall man i och för sig komma ihåg att dessa länder skiljer sig från övriga länder även i andra avseenden såsom i fråga om den offentliga sektorns storlek, produktionstillväxt och exportutveckling. Det är naturligtvis faktorer som också kan ha bidragit till en lägre inflation. Men det är inte ointressant att dessa länder, som varit framgångsrika under lång tid, faktiskt dragit slutsatsen att det är bra för landet med en självständig centralbank. Trovärdigheten för ett lands penningpolitik bör kunna förbättras om ansvaret för denna i sin helhet ligger på centralbanken, som genom att stå över eller vid sidan av dagspolitiken har goda förutsättningar att agera med sådan långsiktighet att det ger en god ekonomisk utveckling i det längre perspektivet. Om man samtidigt ger denna centralbank en mera självständig ställning begränsar man de politiska organens möjligheter att styra de penningpolitiska besluten. Men då är det också viktigt att centralbankens mål ges en tydlig formulering i lagen. föreslås bl.a. att regeringsformen skall ändras så att det i 9 kap. 11 § införs en bestämmelse enligt vilken ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor överförs från Riksbanken till regeringen. Riksbanken får dock ett fortsatt ansvar för den praktiska tillämpningen av valutapolitiken vid flytande växelkurs och beslut om centralkurs och bandbredd i ett fastkurssystem. Vidare föreslås att det i 9 kap. 12 § regeringsformen stadgas att Riksbanken skall ha ansvaret för penningpolitiken och att det i detta lagrum tas in ett uttryckligt förbud för myndigheter att bestämma hur Riksbanken skall besluta i penningpolitiska frågor. Samtidigt som regeringens ansvar på det valutapolitiska området klargörs, ges alltså Riksbanken en starkare ställning än tidigare. Det brukar sägas att Riksbanken görs "oberoende". Som ett led i hela reformen föreslås också vissa förändringar i Riksbankens ledningsstruktur. Riksbanksfullmäktige utökas och får utöver en kontrollerande funktion i uppgift att utse en direktion, som skall besluta i penningpolitiska frågor och leda Riksbanken. Fullmäktige skall emellertid fortfarande utses av riksdagen, och riksdagen förutsätts självfallet även i fortsättningen genom lag styra inriktningen av politiken. När det gäller Riksbankens mål föreslås det i propositionen att det i riksbankslagens 4 § skall slås fast att målet för Riksbankens verksamhet skall vara att upprätthålla ett fast penningvärde och att Riksbanken skall främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. En självständig svensk riksbank med ett fast penningvärde som uttalat mål torde på ett helt annat sätt än tidigare kunna bedriva en samhällsekonomiskt optimal penningpolitik. Det ligger, fru talman, i sakens natur att en självständig riksbank har större möjligheter att uppnå sina mål än en icke självständig. Det är också rimligt att ett tydligt och lagstadgat mål för Riksbanken gör dess ledning mindre påverkbar av tillfälliga skiftningar i det politiska stämningsläget eller av olika intressegruppers önskemål. Ett i riksbankslagen inskrivet prisstabilitetsmål för bankens verksamhet ökar självfallet förtroendet för att politiken är inriktad på inflations och deflationsbekämpning men är givetvis också en direkt förutsättning för ökad självständighet. Härigenom kommer det också att bli möjligt att utvärdera bankens verksamhet utifrån det lagstadgade målet. En aldrig så stark centralbank kan naturligtvis inte ensam skapa en bra ekonomisk politik i ett land. Men genom att Riksbankens verksamhet koncentreras på uppgiften att upprätthålla ett fast penningvärde och främja ett säkert och effektivt betalningsväsende kommer möjligheterna för den ekonomiska politiken i dess helhet att uppnå andra mål såsom hög sysselsättning och hög ekonomisk tillväxt sannolikt också att förbättras. En mer självständig riksbank, visserligen underställd riksdagen, och en klarare gränsdragning mellan det politiska beslutsfattandet och den målformulering som finns i riksbankslagen kommer säkerligen att öka förståelsen utomlands för hur den ekonomiska politiken i Sverige fungerar. Det har förmodligen varit svårt för en utomstående betraktare att förstå hur samtliga svenska riksdagspartier ibland argumenterat för en snabbare sänkning av räntenivån samtidigt som vissa partiers representanter i riksbanksfullmäktige har stött en mera försiktig policy från Riksbankens sida. Detta har skapat förvirring och sannolikt bidragit till det låga förtroende Sverige haft på de internationella marknaderna. Fru talman! En stor del av den diskussion som förts med anledning av propositionen om Riksbankens ställning har handlat om Sveriges förhållande till EU och dess medlemsländer. Den mest långtgående integrationen av den ekonomiska politiken i EU gäller nämligen just penning och valutapolitiken. Målet är att medlemsländernas penning och valutapolitik skall överföras till EU-nivå för att på så sätt skapa ett stabilt valutaområde med en gemensam och stabil valuta inom vilket valuta och räntefluktuationer inte längre stör den inre marknaden. Den ekonomiska och monetära unionen, EMU, genomförs i tre etapper som regleras i EG-fördraget. Under den första etappen av EMU, som avslutades den 31 december 1993, skulle medlemsstaterna bl.a. avskaffa valutaregleringar och andra restriktioner för kapitalrörelser. Under den andra etappen av Europeiska monetära institutet, EMI, som har till syfte att medverka till att skapa de förhållanden som är nödvändiga för övergången till en valutaunion. Under denna etapp skall också beslutas om vilka länder som skall delta i valutaunionen. Den tredje etappen av EMU, starten på valutaunionen, skall inledas den 1 januari 1999, varvid de deltagande medlemsstaternas valutakurser skall låsas och den nya gemensamma valutan införas. Vi befinner oss för närvarande i etapp 2. Genom fördraget om anslutning till EU har Sverige åtagit sig att följa de krav som fastställts i EG-fördraget om EMU. Enligt artikel 109 e punkt 5 i EG-fördraget skall i förekommande fall varje medlemsstat under den andra etappen inleda det förfarande som leder till oberoende för dess centralbank i enlighet med artikel 108 i EG-fördraget. I denna artikel föreskrivs att varje medlemsstat, alltså även de stater som inte deltar i den tredje etappen av EMU med gemensam valuta, senast vid den tidpunkt då den europeiska centralbanken, ECB, upprättas, skall anpassa sin nationella lagstiftning så att den är förenlig med fördragets regler om den monetära politiken. I första hand gäller detta självfallet de regler som handlar om Riksbankens självständighet. Men man skall alltså lägga märke till att föreskriften om anpassning av den nationella lagstiftningen till fördraget gäller oberoende av om Sverige senare kommer att delta i den tredje etappen eller ej. Om man gör de grundlagsändringar som nu föreslagits innebär det således inte att man därigenom föregriper ett kommande ställningstagande såvitt avser den tredje etappen. Kritiker till de lagändringar som nu föreslås i Sveriges riksdag har sagt att Sverige inte behöver ändra några lagar eftersom EG-rätten ändå är bindande för medlemsländerna och generellt sett har företräde framför medlemsländernas nationella rätt i händelse av konflikt. Mycket av det som föreslås i den proposition som vi nu behandlar skulle enligt kritikerna därigenom vara onödigt eller, vilket en del anser, direkt olämpligt att genomföra. Och det är naturligtvis helt rätt att EG-rätten numera utgör en integrerad del av den svenska rättsordningen. Men att av detta förhållande dra slutsatsen att det inte finns något behov av att i svensk rätt upprepa bestämmelser från EG-rätten är att gå för långt. Man skall alltid vara återhållsam med att ändra grundlag, varför sådana ändringar inte bör ske utan att det finns starka skäl för detta. Men övervägande skäl för grundlagsändring får ändå anses föreligga i det här fallet. För det första är det inte acceptabelt att vi har en grundlag som innehåller föreskrifter som i praktiken inte är gällande rätt därför att avvikande EG-regler i princip har högre dignitet. Detta skulle lätt kunna leda till bristande förtroende för svenska lagar och andra författningar. För det andra handlar det om frågor som rör den inbördes maktfördelningen mellan centrala svenska nationella organ, och då har det ett särskilt värde att de svenska grundlagsreglerna korrekt återger hur Sverige styrs. Våra grundlagar, och i synnerhet då regeringsformen, bör ge medborgarna en riktig bild av det faktiska statsskicket. Strävan bör vara att vår interna lagstiftning skall vara så fullständig som möjligt. De enskilda medborgarna bör alltid kunna återfinna gällande regler i den interna lagstiftningen. Det är också viktigt att slå vakt om grundlagarnas ställning och auktoritet. Det var inte något bra läge vi hade före författningsreformen år 1974 då vi hade en gammal regeringsform som i många avseenden var överspelad av utvecklingen och därigenom knappast betraktades som en del av vår gällande rätt. För det tredje är det, som jag tidigare påpekat, sannolikt att de föreslagna förändringarna gagnar den ekonomiska utvecklingen i vårt land. Fru talman! Det är självklart att Riksbanken lika litet som något annat offentligt organ i Sverige bör vara oberoende i den meningen att den står fri från insyn och kontroll, ytterst då från riksdagen som företrädare för medborgarna. Det är bara fråga om hur man skall finna den rätta balansen mellan å ena sidan ambitionen att säkerställa att Riksbanken kan motstå påtryckningar och å andra sidan önskemålet om demokratisk kontroll. Enligt propositionen skall banken informera regeringen inför viktiga penningpolitiska beslut. Vidare skall riksbanksfullmäktiges ordförande och vice ordförande ha rätt att närvara vid direktionens sammanträden med yttranderätt, men utan förslags och rösträtt. Riksbanken skall dessutom minst två gånger om året lämna en rapport om den förda penning och valutapolitiken. Därtill framförs i propositionen bl.a. synpunkten att riksbankschefen eller annan representant för ledningen skall kunna kallas till offentliga utfrågningar i riksdagens finansutskott. Från Moderata samlingspartiets sida anser vi att möjligheten till demokratisk insyn och kontroll skulle stärkas om rätten till utskottsutfrågning regleras i lag. Regeringen har inte anfört några skäl till att utskottsutfrågningar inte skulle kunna lagregleras på motsvarande sätt som i exempelvis Maastrichtfördragets artikel 109 b punkt 3, där det står att ECB:s ordförande och övriga ledamöter i direktionen på begäran av Europaparlamentet eller på eget initiativ kan höras av Europaparlamentets behöriga kommittéer. Särskilt värdefullt vore det att få fastslaget att rätten att föranstalta om utskottsutfrågning är ömsesidig. Enligt propositionen skall riksbanksdirektionen samt ordförande och vice ordförande i riksbanksfullmäktige anmäla sina ekonomiska förhållanden till riksdagen. Dessutom föreslås en särskild karenstid för ledamöter av direktionen som innebär att en ledamot inte under ett år efter det att han avslutat sin anställning skall få tillträda vissa uppdrag och befattningar utan fullmäktiges medgivande. Från moderat sida anser vi det angeläget att det föreligger en anmälningsplikt när det gäller ekonomiska förhållanden för de främsta befattningshavarna i Riksbanken. Men vi menar samtidigt att de krav som föreslås bli intagna i riksbankslagen är så långtgående att de riskerar att negativt påverka rekryteringen till uppdragen inom Riksbanken. Frågan är om det över huvud taget behövs en karenstid. I likhet med vad riksbanksfullmäktige framfört borde det räcka med bestämmelsen i 1 kap. 6 § sekretesslagen om förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift om vilken kännedom erhållits på grund av anställning eller uppdrag hos myndighet. Regeringen skriver själv i sin proposition att "den direkta kunskapen om Riksbankens penningpolitiska intentioner förhållandevis snabbt blir inaktuell".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 När det gäller reservationerna yrkar jag bifall till reservation nr 5. behandlas regeringens proposition 1997/98:164 som handlar om bl.a. vissa ändringar i lagen om Sveriges riksbank. Ändringarna är av redaktionell karaktär eller av sådan art att de lagfäster Riksbankens praxis i olika avseenden. Moderata samlingspartiet reserverar sig här till förmån för att det i riksbankslagen förs in ett stycke där de bestämmelser som rör riksbanksfullmäktiges ansvarsområde anges.

Fru talman! Den grekiske filosofen Platon skapade under antiken en utopi om idealstaten. Längst ned stod de som inte räknades, slavarna. Därefter kom medborgarna, av vilka bönderna och hantverkarna var de lägsta. Över dem stod vad Platon kallade statens väktare och överst de oavsättliga filosoferna, de som visste bäst, de som hade överblicken, de som kunde. Under min skoltid sammanfattades Platons strikt idealistiska och elitistiska syn så här: Filosoferna skola vara konungar. Mer än två årtusenden har förflutit sedan dessa elitistiska tankar kom på pränt. Samhällsutvecklingen och folkens kamp har skapat rörelser och samhällen som utgår från jämlikhetens och demokratins ideal. Den uttalade elitismen har i olika skepnader stuckit fram, sällan i Platons idealistiska och mera humanistiska variant utan ofta kanske i mera rasistiska varianter.

Men, fru talman, så nu! För vad är bakom föreställningar om Riksbankens nya ställning om inte en på sitt område gjord blåkopia av det elitistiska idégodset från Platon? Folket förstår inte samhällets bästa. Politikerna som folkets representanter förstår inte samhällets bästa. Det gör bara de höga riksbanksdirektörerna som skall ingå i direktionen. Dessa upplysta, väl utbildade i finanspolitiken, kan se helheten. De skall hålla inflationen borta. De skall agera oavsett den okunniga folkviljan och de av folkviljan beroende politikerna och se till att ingen ifrågasätter det en gång för alla givna och heliga inflationsmålet. Dessa riksbanksdirektörer skall bli penningpolitikens konungar, som om de stod över samhällets social konflikter, som om de i sin upplysthet skulle vara okänsliga för opinionens vindar och framför allt de lägre samhällsskiktens meningar. För de skola icke få taga instruktioner från någon annan än sig själva, framför allt inte av folket och folkvalda. De skall inte under sin mandattid kunna ifrågasättas eller avsättas av andra skäl än om de drabbas av en allvarlig sjukdom eller begår grova olagligheter. För en som studerar historien om kampen för demokrati och demokratiska rättigheter kan detta låta som en osannolikhet. Platon håller på att på ett område av politiken få se sin idealstat förverkligad. Fru talman! Är det så att denna förändring av Riksbankens ställning uppfyller något behov? Jerry Martinger påstår detta. Men skall slutsatsen av vad han säger vara att Riksbanken inte höll inflationen i schack, något som ju renderades på den tid när riksbanksfullmäktige styrdes av en borgerlig majoritet under 90-talet? Jag tycker att det återstår att visa att det faktiskt var riksbanksledningen som orsakade att Sverige hade en inflation på den tiden. Jag tror att det blir utomordentligt svårt därför att de ekonomiska sammanhangen är nog helt annorlunda. Det visar sig tvärtom nu att vi har en riksbank, styrd av ett riksbanksfullmäktige med en avsattbar riksbankschef, som alldeles utomordentligt medverkar till att hålla inflationen i schack. Priset på politiken, framför allt den kortsiktiga politik som bedrevs i de desperata försöken att hålla kronan alldeles stabil, var hög arbetslöshet. Ser vi till Riksbanken som sådan har den i varje avseende förvaltats och skötts utomordentligt väl med nuvarande ordning. Det finns inga sakliga skäl till att ändra den ordning som vi har. Det kan inte ges ett enda ekonomisk-rationellt, administrativrationellt eller över huvud taget rationellt argument för denna nyordning. Jo, det finns ett argument: ideologiskt. Nyliberalismen har velat se denna elitistiska ordning därför att folket skall ha så litet som möjligt att göra med ekonomin och eliten skall kunna styra. Det var Milton Friedmans ideologi, som man nu försöker genomföra. Borgerligheten drog fram det i Riksbanksutredningen. Där reserverade sig socialdemokraterna, av någon ödets ironi i EU-frågan välmeriterade och positivt tänkande socialdemokrater som Jan Bergqvist och Anita Gradin. Men nu är Friedmans tankegods sakrosankt. Fru talman! Jag hörde herr Martinger säga att man inte skall ställa Riksbanken utan påtryckningar. Politiken skall inte kunna utsätta Riksbanken för påtryckningar. Det skall överhuvud taget inte vara möjligt med några påtryckningar. Jag har haft förmånen att i en dryg månad sitta i riksbanksfullmäktige. Och jag kan tala om för herr Martinger och övriga att det dagliga arbetet i Riksbanken består i att parera påtryckningar. Det är fråga om påtryckningar från de stora valutaspekulanterna och valutahandlarna, och det gäller påtryckningar från penningmarknaden. Riksbankens verksamhet går hela tiden ut på att med olika styrmedel - köp, ränteförändringar osv. - se till att marknadens påtryckningar inte slår över i skador för den reella ekonomin. När man säger att Riksbanken inte skall utsättas för påtryckningar, så tror jag inte att det handlar om den finansiella marknaden, speciellt inte för moderaterna som ju har den som sitt heliga riktmärke för politiken. Vad man avser med att man vill avskaffa påtryckningar gäller sådana påtryckningar som har sin grund i människornas sociala verklighet ute i vardagslivet. Det rör sig om påtryckningar från de arbetslösa, från de människor som kanske far illa på grund av att klasssförhållandena vidgas och spekulationsekonomin slår ut företag och därmed också de anställa och villkoren för deras sociala liv. Och det handlar om påtryckningar från demokratiskt valda institutioner. Men marknadens påtryckningar, spekulationens påtryckningar vill man inte avskaffa. Dem vill man renodla. Riksbanken skall stå under påtryckning bara av de finansiella marknaderna, dvs. av de rika människor som har råd att spekulera. Det är de som indirekt kommer att ha makten över Riksbanken när man nu lyfter bort det demokratiska inflytandet över politiken. En del har i den allmänna debatten sagt att det inte är något dramatiskt i att Riksbanken får självständighet. Vi har ju självständiga ämbetsverk i övrigt i det här landet, säger man. Det finns t.ex. självständiga domstolar, och det skall vi ha, det är vi helt överens om. Men skillnaden är ju följande: Riksdagen anför inget brottsmål i likhet med inflationsmål till domstolarna och säger att brottsligheten skall hållas i schack, och sedan får domstolarna och Domstolsverket se till att uppfylla detta med de erforderliga medlen och lagarna. Vi säger inte till Riksskatteverket att Riksskatteverket skall se till att tillräckligt med skattekronor levereras in till stat och kommun, och sedan överlåter vi utformandet av skattepolitiken till direktörerna i Riksskatteverket. Nej, så gör inte riksdagen. Men på penningpolitikens område, där man kan styra penningvärdet, räntorna och därmed också påverka aktiviteten i samhällsekonomin, går det alldeles utmärkt. Där säger regeringen: Här får ni ett mål. Moderaterna och högern säger: Här är ett mål som ligger fast, då vet man spelreglerna. Precis som inte politik förs i en miljö präglad av förändringar, präglad av sociala konflikter, av politiska och ideologiska konflikter, av målkonflikter mellan olika ekonomiska intressen. Som om inte en förändrad värld också kräver en föränderlighet i politik. Nej, rigiditet, fastlåshet är någonting som har blivit på modet. Det är någonting som man tror skall vara uppbyggande. Men så kan det inte vara. Ingen är för en hög inflation. Men att i varje läge envetet ha en institution som säger att penningvärdet skall ligga fast och att det sedan inte spelar någon roll hur den sociala oron blir, hur hög arbetslösheten blir, hur det blir med investeringar och företagsamhet i övrigt. Vi skall föra en räntepolitik och en penningpolitik så att penningvärdet ligger fast. Det som i övrigt sker kvittar lika. Detta är avsikten, att de ovan samhällets konflikter utan att ta politisk instruktion stående riksbankscheferna skall få bestämma utvecklingen. Det har skett en liten tillnyktring bland europeiska statsministrar, också hos Göran Persson. De har börjat ha synpunkter på penningpolitiken, och fattas bara annat. Penningpolitik är, precis som all annan politik, ett slagfält för olika sociala och ideologiska värderingar. Det finns ingen över samhället stående politik som kan överlämnas till några förmenta över samhällets konflikter stående experter. Kommer då denna expertgrupp att stå ovanför samhällets konflikter? I sakerna insatta och kompetenta personer måste med nödvändighet sökas bland dem som har varit verksamma inom finanssektorn, och den sociala snedrekryteringen dit är exempellös - det ligger nästan i sakens natur. Det är inga proletärer som gör sig besvär att komma in i Riksbankens nya direktion. Möjligen kan man hitta någon välutbildad LO-ekonom som har sina rötter i en folkrörelse, förhoppningsvis är det möjligt, även om jag betvivlar att man har modet att betrakta det som en merit. Det rör sig om människor som kommer ur en klass som har meriter inom finansvärlden och finanspolitiken och som sedan, efter att de har varit med i direktionen, så småningom kommer att återgå dit. De kommer därför att föra en politik som harmonierar med finansmarknadens intressen. Fru talman! Detta och mycket därtill kan sägas om det tragiska beslut som riksdagen nu är på väg att fatta. Man säger att detta beslut är nödvändigt för en EU-anpassning. Men Sverige har inget undantag om EMU och borde därför ha gått med där, om vi nu skall vara så legalistiska. Men vi har ensidigt tagit oss ett undantag från EMU:s tredje steg och kan självfallet ensidigt också ta oss ett undantag för dess andra steg. Det är ingenting som behövs. Dessutom vill jag säga om EMU: Detta är ju att införa elitismen på europeisk nivå. Det är att låta en liten samling centralbanksdirektörer styra penningpolitiken utan politisk inblandning för hela Europa. I nuläget är det elva personer som skall styra penningpolitiken för en halv kontinent. Tala om hot mot demokratin! Tala om undergrävande av och misstro mot politiker! Det är en tragisk dag när Sverige skall anta den här vägen på detta område. Det blottlägger en inställning till kampen för demokrati och folkstyre som är djupt beklaglig.

Fru talman! Varken regeringen eller någon i denna kammare har föreslagit något annat än att Riksbanken även i fortsättningen skall vara direkt underställd riksdagen. Riksbanksfullmäktige skall alltjämt utses av riksdagen, och riksdagen skall genom lag ange mål och ge andra föreskrifter i penning och valutapolitiska frågor och därigenom kunna styra inriktningen av politiken. Riksbanken kommer även i framtiden att vara den myndighet som näst efter regeringen har starkast koppling till folkets valda ombud. Sverige har misslyckats med att värna penningvärdet under de senaste decennierna. Om man nu med bl.a. konstitutionella medel skapar en riksbank som på ett helt annat sätt än tidigare har förutsättningar att stå över eller vid sidan av dagspolitiken, kan också förtroendet för en långsiktig prisstabilitet i landet stärkas. Jag säger detta för att understryka att jag anser att motiven för en självständig centralbank kvarstår, även om Sverige inte skulle gå med i tredje etappen av EMU-samarbetet. Vi lever i dag i en mer internationell ekonomi än tidigare. Och det är så, som Kenneth Kvist säger, att en förändrad värld kräver en förändrad politik. Över hela världen görs centralbanker alltmer självständiga i förhållande till regeringar och parlament. Om Sverige väljer att stå utanför ett framtida europeiskt valutasamarbete och samtidigt avstår från att göra Riksbanken mer självständig, skulle det kunna uppfattas som att svenska politiker gärna vill ha möjlighet att påverka Riksbanken på olika sätt, t.ex. att föra en mer inflationistisk politik. Detta skulle i sin tur kunna undergräva förtroendet för Sverige utomlands. Man kan inte, som Kenneth Kvist, utgå från att de personer som sitter i riksbanksdirektionen kommer att agera på ett sätt som inte ligger i Sveriges intresse. Med Kenneth Kvists negativa inställning skulle vi inte kunna ha några myndigheter över huvud taget. Jag förstår egentligen inte hur Kenneth Kvist kan sitta i riksbanksfullmäktige, som han gör i dag, med den inställning som han har.
Fru talman! Jag ber först att få yrka bifall till reservationerna nr 1 om avslag på det vilande grundlagsförslaget och nr 3 om mål för penningpolitiken, som finns fogade till KU:s betänkande KU2. Jerry Martinger förstår inte hur jag kan sitta riksbanksfullmäktige, och det är väl kanske mycket som Martinger inte förstår. Nej, det är väl möjligt att en sådan här förändring på kort sikt inte betyder några dramatiska steg politiskt. Men det är ju när saken prövas - när de sociala konflikterna ställs på sin spets och när vi inte har ett lika lugnt ekonomiskt läge som nu - som politiken kommer att prövas. Då säger Martinger: Men riksdagen kan ju stifta en lag om målen för Riksbanken. Ja, riksdagen måste enligt EU ange just ett inflationsmål, så riksdagens inflytande minskar. Men vad som gäller är ju den politik som förs dag för dag, som kan komma att prövas när det blir spänningar i ekonomin, vilka för närvarande dessbättre inte är för handen. Det står faktiskt i grundlagen att ingen annan myndighet får blanda sig i penningpolitiken, utan den skall föras av riksbankerna allena. Detta, fru talman, var inget citat utan en uttolkning av texten, eftersom jag i hastigheten inte hittade det exakta citatet. Innebörden är alltså att ingen annan myndighet än Riksbanken skall styra penningpolitiken. Det innebär ju att vi överlämnar beslutande av politik till tjänstemän, som inte skall få ta instruktioner. Själva grunden i det hela är ju att en del av politiken skall lyftas bort från demokratiskt inflytande. Men finansvärldens inflytande över penningpolitiken har man inte lyft bort med ett penndrag. Det har man över huvud taget inte ägnat en tanke.
Fru talman! Det är ju inte alltid som politiker intar ett långsiktigt perspektiv på det sätt som Kenneth Kvist tycks tro. När det har stått ett val inför dörren har det nog en och annan gång inträffat att politikerna har frestats till åtgärder som är mer kortsiktiga än långsiktiga. Detta vet ju svenska folket, vilket ofta leder till att medborgarna och marknaden utgår från att sådana här åtgärder skall sättas in. Det leder inte sällan till att löneförhandlare och andra, t.ex. just inför ett val, skruvar upp förväntningarna på en ökad inflation, så att förväntningarna i praktiken blir självuppfyllande. Med en självständig riksbank finns det stora förutsättningar för att sådant här inte skall inträffa. En ökad självständighet för Riksbanken kan på ett helt annat sätt än för närvarande bidra till att stärka förtroendet för den långsiktiga prisstabiliteten i landet.
Fru talman! Lyssna på vad Jerry Martinger säger: När vi närmar oss ett val frestas politikerna att tänka kortsiktigt. Då frestas politikerna att föra en oklok politik. Hör vilket förakt för det demokratiska systemet! Om det är så att politiker för en oklok och opportunistisk politik när man närmar sig val, varför skall vi då över huvud taget ha demokrati? Varför överlåter vi då inte hela det politiska fältet åt experter? Varför skall det bara vara penningpolitiken som experterna då skall ta hand om? Nej, det är penningpolitiken, därför att där vill man ha ett mandat för den s.k. marknaden. Det är den som skall ha monopol på påverkan, att sociala, industriella och andra hänsyn till samhället och samhällsekonomin över huvud taget inte skall spela någon roll. Det är där skon klämmer. Penningpolitiken, spekulationen och ekonomin skall vara ett reservat för en liten, begränsad överklass. Politikens inflytande skall minskas så mycket som möjligt. Detta är den elitistiska kontentan av hela EMU projektet och av det som påstås vara, som det heter,

Fru talman! Det vilande grundlagsförslaget, som vi nu en andra gång skall ta ställning till, är en ändring av 9 kap. 11 § i regeringsformen. Det innebär att regeringen skall ha ansvaret för övergripande valutapolitiska frågor, vilket måste ses som en formalisering av vad som redan sedan länge sker i praktiken. Den andra ändringen i grundlagen, 12 §, den ödesdigra, går ut på att det är Riksbanken som ensam skall ta ansvaret för penningpolitiken. Ledningsstrukturen ändras så att antalet ledamöter i riksbanksfullmäktige utökas till elva. De utser i sin tur den mäktiga direktionen för banken. Riksdag och regering får i fortsättningen inte ha något inflytande över hur direktionen beslutar i frågor som rör penningpolitiken. De sex i direktionen, som väljs på sex år, kan egentligen inte sparkas om de misslyckas med sitt uppdrag. För att avskeda en direktionsledamot krävs ju mycket allvarliga försummelser. Vi i Miljöpartiet menar att det är odemokratiskt att låta så gott som oavsättliga tjänstemän bestämma över ett så centralt politikområde. Inflationsbekämpning kan komma att drivas till ytterlighet och leda till oönskade effekter, bl.a. till stigande arbetslöshet. Det är självklart att det är de valda politikerna som skall ha ansvaret och som också bör ta det vad gäller avvägningen mellan inflation och t.ex. sysselsättning. Det övergripande målet för penningpolitiken kommer alltså, fru talman, att vara inflationsbekämpning och att upprätthålla ett fast penningvärde. Utöver detta sägs att Riksbanken skall stödja de allmänna ekonomisk-politiska målen i syfte att upprätthålla hållbar tillväxt och hög sysselsättning - men bara i den mån dessa mål inte strider mot prisstabiliteten. Bara då. Jag är inte ekonom, och inte heller expert på den särskilda vokabulär som ekonomer har använt sig av när de förklarar samhällets realiteter om sådant som arbetslöshet, medborgarens hushållskassa och de framtida överlevnadsförutsättningarna med komplicerade system och prognoser. Vi har ju sett plötsliga krascher i ekonomierna för att strax därpå se dessa återuppstå; flöda löftesgivande fritt och rikt igen. Hur detta fungerar är ofattbart för många i samhället - för de flesta skulle jag tro. Ekonomin borde väl trots allt handla om samhällets hushållning och samhällets möjligheter att tillgodose människors grundläggande behov för att leva och överleva nu och i framtiden? Den borde inte handla om börsspekulanternas tillfälliga vinster och förluster. Vad jag menar, fru talman, är att man inte kan se penningpolitiken isolerad från andra företeelser i samhället. Vår demokrati, vår sociala välfärd och vår miljö är intimt förknippade med ekonomin och med vilken penningpolitik vi bedriver. Lämnar vi ifrån oss verktygen för att styra denna har vi också förlorat en del av möjligheten att försvara dessa för samhället och välfärden så viktiga grundläggande värden. Grundlagsförslaget innebär att prisstabilitetsmålet för Riksbanken är överordnat alla andra mål. Hur går detta ihop, fru talman, med det folkliga mandat riksdag och regering har fått för att bedriva ekonomisk politik? Hur skall vi kunna sträva efter ett långsiktigt överlevnadsmål; det socialt, ekologiskt och demokratiskt hållbara samhället? Var kommer t.ex. miljöskulden och de gröna nyckeltalen in i sammanhanget? Om sådana värden i vårt samhälle underordnas - vilket är meningen - hur skall då riksdag och regering på ett trovärdigt sätt kunna styra utvecklingen? Varför måste Riksbanken göras självständig, oberoende och onåbar för demokratiskt inflytande innan beslutet om tredje fasen, dvs. medlemskap i EMU, har fattats av riksdagen? Samma socialdemokrater som för bara ett par år sedan ansåg att det demokratiska inflytandet över penningpolitiken var oerhört viktigt har nu ändrat åsikt. Miljöpartiet ser den här förändringen av Riksbankens ställning i första hand som ett medvetet steg i förberedelserna för ett inträde i EMU. Så länge ett beslut om svenskt deltagande inte finns måste utgångspunkten vara att situationen med en svensk självständig penningpolitik består och att det inte behövs någon grundlagsändring för att anpassa vår lagstiftning till Maastrichtfördraget. Miljöpartiets inställning till frågan om EMU och grundlagen är att den svenska grundlagen bör hävdas, inte nedvärderas eller devalveras - om man vill använda det uttrycket - genom onödiga ändringar. Eventuella sådana ändringar skall ske först efter att riksdagen beslutat om ett svenskt deltagande i EMU. Demokratiaspekten, fru talman, är alltså avgörande för Miljöpartiet. Tanken med att grundlagsändringar som den här kräver två riksdagsbeslut med ett mellanliggande val måste vara att folket ges möjlighet att ordentligt diskutera saken för slutgiltigt beslut. I dagarna har våra medier ägnat mycket tid och utrymme åt frågan. Det är utmärkt. Men tyvärr, och det är allvarligt, kommer uppmärksamheten för sent. Det hade varit betydligt bättre ur demokratisk synpunkt om frågan fått ett berättigat medialt utrymme under årets välrörelse. På så sätt hade folket givits chansen att höra de politiska företrädarnas åsikter och själva engagera sig och ta ställning. Den nödvändiga diskussionen uteblev. Vi i Miljöpartiet gjorde vad vi kunde, och det tror jag också att Vänsterpartiet gjorde. Men vi hade inte tillräcklig kraft att lyfta in de här problemen i människors vardagsrum. Bland de andra partierna var det få som ägnade någon större möda åt frågan. Varför skall Maastrichtfördragets intentioner uteslutande motivera den föreslagna förändringen? Enligt samma avtal tas det nämligen för givet att vi skall gå med i EMU. Men Sveriges riksdag har redan beslutat att vi inte skall gå med i första vändan. Och minns det särskilda protokoll som Sverige fogade till EU-avtalet där den svenska regeringen tydlig talade om att ett eventuellt svenskt deltagande i valutaunionen skulle beslutas av den svenska riksdagen. Visserligen har protokollet inget större juridiskt värde, men det kan ses som ett viktigt åtagande gentemot det svenska folket och gentemot övriga EU-länder. Borde vi inte måna mer om våra egna beslut och givna åtaganden än om intentionen i Maastrichtfördraget? Fru talman! Miljöpartiet anser slutligen att riksdagspartierna måste ges större inflytande över de valutapolitiska besluten genom t.ex. informella konsultationer på motsvarande sätt som i säkerhetspolitiska frågor. När det gäller målen för penningpolitiken anser vi inte att inflationsmålet skall vara överordnat den övriga ekonomiska politiken eftersom vi menar att det kan leda till allvarliga konflikter mellan å ena sida riksdag och regering och å andra sidan Jag skulle också vilja nämna någonting som Jerry Martinger tog upp, nämligen inflationen. Vad vi har sett på senare år är ju att det inte behövs en oberoende riksbank för att ha låg inflation. Vi har faktiskt gått från 10 % till 0 % inflation. Liknande exempel finns i andra länder. Fru talman! Med detta skulle jag vilja yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 4.

Fru talman! Riksbankens ställning skall förändras. Klockan går, och den har gått länge innan jag kom hit, ser jag. Första beslutet i frågan fattade riksdagen i våras, och i dag fattas det andra beslutet. Dessutom beslutar vi om en ny riksbankslag. Riksbankens oberoende med allt vad det innebär, med de begränsningar det faktiskt innebär i förhållande till nuvarande ordning, är tillsammans med prisstabilitetsmålet det stora debattämne som de senaste veckorna kommit upp i medierna på olika sätt. Därmed aktualiseras naturligtvis frågan om politikens inflytande. Jag tror att det är ganska uppenbart för alla som har satt sig in i de här frågorna - och Kenneth Kvist har ju t.ex. tidigare vidimerat detta - att förändringen inte är så radikal som debatten ger sken av. Det är inte så att man i dag går från att ha fört diskussionerna om inflationspolitiken och inflationsmålen på torget till att gå in och föra dem i en bunker. Samma typ av öppenhet i diskussionerna har redan i nuvarande system kunnat vara aktuellt. Vad de som är kritiska till det här förslaget egentligen föreslår är snarare att vi skall återgå till en högre inflation. Det är ingen som säger det. Men det ligger liksom där och speglar sig i diskussionen om det demokratiska inflytandet. Att tala om mer demokrati är ju mycket mer politiskt korrekt än att tala om högre inflation. I förslaget från regeringen, som har behandlats i både finansutskottet tidigare och i konstitutionsutskottet, tydliggörs att Riksbanken skall ha ansvar för penningpolitiken och att bankens ställning skall stärkas. Övergripande valutafrågor överförs från Riksbanken till regeringen, och det blir regeringen som skall bestämma system för att fastställa kronans värde i förhållande till utländska valutor. Riksbanken bestämmer om centralkurser och bandbredd i ett fast växelkurssystem respektive i ett system med flytande växelkurs. Så till prisstabilitet och inflation. Under de senaste decennierna, till mitten av 90-talet i varje fall, har Sverige haft en hög inflation. Den har skapat osäkerhet, och tillsammans med statsskulden som växte lavinartat under 90-talets första halva fick Sverige ett allt svagare förtroende på den internationella marknaden. Regeringen skriver därför i propositionen som ligger till grund för förslaget i dag: Det specifika trovärdighetsproblemet för penningpolitiken och dess negativa konsekvenser begränsas om statsmakterna gör troligt att avvikelser från prisstabilitetsmålet inte kommer att ske. Genom att delegera ansvaret för utformningen av penningpolitiken till en självständig riksbank med ett klart angivet prisstabilitetsmål kan politiken ges det långsiktiga perspektiv som ger förutsättningar för att målet skall vara trovärdigt. Sverige antar här ett system som finns i en mängd länder och som innebär att man i hög grad accepterar globaliseringen och det ömsesidiga internationella beroendet. Andra metoder än inflation får användas för att hantera konkurrenssituationer mellan länder och regioner genom olika konjunkturer. Lönebildningen anges som en metod, men det finns också andra modeller som nu prövas. I Finland t.ex. förs en debatt om en fond som ger möjlighet att reglera arbetsgivaravgifterna i samband med eller för att möta konjunkturförändringar. Man kan säga att inflationsinstrumentet har vridits ur händerna på politikerna. Men med den svenska erfarenheten av hög inflation, då vi alla blir allt fattigare, bör dock, enligt min mening, stabilitet eftersträvas. Vänstern och Miljöpartiet använder här demokratiargument för att hävda höginflationssamhället. På annat sätt kan man inte förstå Per Lager eller Kenneth Kvist. Men Riksbankens riktmärke blir inte bara stabilitetsmålet, utan också, inom de ramar som ges, att stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå hållbar tillväxt och hög sysselsättning. Det är alldeles klart att det är den totala ekonomiska arenan i Sverige och internationellt som spelar med när förutsättningarna för Riksbankens beslut ges. Är då detta en anpassning till den gemensamma valutan? Svaret är ja och nej. De förändringar som nu föreslås anses inte vara tillräckliga inför en svensk anslutning till EMU. Det ger därmed inte automatiskt - förstås - ett fullvärdigt medlemskap i den gemensamma centralbanken i Europa. Men även inför ett fortsatt utanförskap, som är en annan diskussion, är det viktigt - ja, kanske ännu viktigare - med en självständig riksbank. Professor Lars Calmfors, som var ansvarig för den svenska EMU-utredningen, säger att Sveriges val att nu stå utanför valutaunionen gör det än mer angeläget att stärka Riksbankens oberoende. Annars, säger han, blir det svårt att skapa trovärdighet för målet om låg inflation. Riksbanken är dock fortfarande - och det är unikt svenskt - en myndighet under Sveriges riksdag. Dit skall två gånger om året rapport lämnas, och Riksbanken skall vara en öppen verksamhet. Det ligger dessutom i Riksbankens eget intresse att balansera självständigheten och öppenheten. Jag refererar till Calmfors igen: Ju öppnare man är desto mindre risk löper man att utsättas för politiska påtryckningar. En centralbank med självständighet kan välja att vara sluten men blir då lätt en syndabock för politikerna. Instruktionsförbudet skall därför inte tolkas som det har gjorts också i den här debatten, som att resten av samhället skall tiga i frågan om Riksbankens räntepolitik. Självfallet skall den diskuteras. Det är ju instruktionsförbudet, både att ge men också att ta emot instruktioner, som lagarna reglerar. Inte heller den här kammaren skall hindras från att diskutera frågan. Det är ju när debattens lågor flammar höga som Riksbankens självständighet skall visa sig. Sverige tänker slå vakt om en låginflationspolitik och tillsammans med god socialdemokratisk planering verka för en stabil ekonomi och ett värdigt välfärdssamhälle. Moderaterna sviktar i frågan om den oberoende bankens oväld genom att reservera sig mot att Riksbankens direktionsledamöter skall omgärdas av vissa regleringar, som t.ex. att de skall redovisa sina ekonomiska förhållanden respektive karenstid. Det är olyckligt att man gör så från moderaternas sida, och det är också onödigt. Tillsammans med öppenheten är det särskilt viktigt att detta nu markeras när den förändrade ställningen beslutas. Miljöpartiet och Vänsterpartiet gör den här frågan till en renodlad EMU fråga. Jag har visat att det inte är korrekt, men vad gör man inte för att driva sina hjärtefrågor. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i KU2 KU8 är en modernisering och en redaktionell hantering av riksbankslagen utöver de förändringar som nu grundlagsändringarna ger. Moderaterna vill ha en uppräkning av uppgifterna i lagen på ett sätt som de lagkloka har avrått från. Innehållet finns redan i lagen. Vänstern fullföljer sin anti-EU-kampanj genom att försöka använda den här frågan till ett bräckjärn i EU-medlemskapet. När skall Vänstern acceptera folkomröstningens resultat i fråga om EU Fru talman! Svensk ekonomi är numera stark. Statsskulden är fortfarande en realitet, och i detta läge mår svensk ekonomi bra av en oberoende riksbank.

Fru talman! Detta är ingen renodlad EMU-fråga, säger Pär Axel Sahlberg.

Därför skulle denna förändring genomföras. Moderaterna har haft en linje. De har länge varit för ett självständiggörande av Riksbanken. Deras ultraliberala ideologi ligger där. Experterna och storfinansen skall styra ekonomin. Folkets företrädare göre sig icke besvär. Men socialdemokraterna har ju haft en annan linje, Pär Axel Sahlberg. Hade Jan Bergqvist och Anita Gradin fel när de reserverade sig för några år sedan mot en nyordning i riksbanksutredningen? Pär Axel Sahlberg säger, fru talman, att kritikerna vill återgå till högre inflation. Men det handlar ju inte om detta. Pär Axel Sahlberg får visa för mig konkret när Riksbankens nuvarande organisation med ett politiskt dominerat fullmäktige och en politisk avsättbar riksbankschef har orsakat inflation i det här landet. När det förekom på 90-talet, vad var anledningen, om inte en felaktig politik när det gällde att försöka försvara kronan i några hopplösa räntesprång. Detta är ju fakta. Det behövs ingen nyordning av Riksbanken för att värna ekonomi och långsiktighet. Det är en illusion.
Fru talman! Jag svarade både ja och nej - och jag vidhåller det - på frågan om det här är en EMU anpassning. Jag förstår att Kenneth Kvist gärna vill att det skall uppfattas så. Det ingår i den ytligare propagandan om att det är fråga om att smygvägen föra oss in i EMU. Våra handlingar är dock tydliga på den här punkten. Det gäller förändringar som inte räcker till för att göra oss EMU-fähiga. Detta borde Kenneth Kvist i hederlighetens namn säga och inte driva detta propagandistiska tal om att vi nu hanterar det här smygvägen. Jag känner stark sympati för Bergqvists och Gradins reservation från 1993. Den avgavs året efter det att vi hade haft en ränta som uppgick till 500 % och kaos i svensk ekonomi. Statsskulden fullständigt exploderade. Vårt land var inte medlem i EU. Att då, i oträngt läge, göra de förändringar som föreslogs hade inte varit nödvändigt eller ens rimligt. Nu är vi i ett annat läge. Sverige är medlem i EU. Det motiverar den här förändringen. Den gör oss inte fullt ut EMU-fähiga, men detta är det läge som vi har. Om inte Kenneth Kvists resonemang går ut på att driva upp inflationen, till vad skall då det demokratiska inflytandet användas? Denna kärnfråga måste besvaras.
Fru talman! Nu var Anita Gradins och Jan Bergqvists reservation mera principiell än så, Pär Vartill skall det demokratiska inflytandet användas? Det är nästan så att man baxnar när man hör en sådan fråga framställas i Sveriges riksdag. Vad har vi demokratin till när det gäller att styra politiken? Ja, naturligtvis för att inför folket redovisade ståndpunkter skall brytas mot varandra och för att av folket avsättbara människor på folkets mandat skall styra samhällsutvecklingen. Det är därför vi har politisk demokrati, och det är därför som vi skall ha politisk demokrati på politikens alla områden. Det är också därför man inte kan säga: Det här området skall experterna ta hand om. Då återstår det för Pär Axel Sahlberg att säga: Varför är expertväldet att föredra just på detta område? Varför inte på en massa andra politikområden? Nej, det är en elitistisk syn på politik som ni har fastnat i. Enbart detta kanske inte gör att Sverige kommer med i EMU. Det krävs kanske också en folkomröstning eller något annat för att vi skall komma med, men detta är gjort på uppdrag av EU:s instanser och efter det europeiska monetära institutets direkta anmaning till den svenska regeringen. Därför har hela den här processen rullat på. Därför har socialdemokrater principiellt bytt fot. Om ni åtminstone kunde säga: Detta gör vi bara därför att vi är tvingade, men vi står ändå fast, hade ni i alla fall haft någon ideologisk och idémässig trovärdighet. Men ni tvingas och gör sedan nödvändigheten, som i sig inte är en nödvändighet, till ideologiskt rättesnöre. Detta är beklagligt.
Fru talman! Det är just detta som jag tycker är svagheten i Kenneth Kvists argumentering. Inte heller nu kan han anföra annat än de allmänna argument för demokratin som jag självfallet fullt ut delar. Men jag frågade: Vilka effekter skall den ge när politikerna i detta avseende skall styra över Riksbanken? Bakom hela den här frågan - Per Lager har t.o.m. varit klok nog att uttrycka den - ligger det argumentet att vi skall ha en hög inflation. Detta måste Kenneth Kvist till slut stå för. Det räcker till sist inte att bara säga de rätta sakerna, utan han måste tala om vad vår politik faktiskt förespråkar. Jag menar att det här inte är en så stor principiell ändring. Däremot har vi ett helt nytt läge. Vårt land är medlem av EU. Vi har där förpliktelser som styr och reglerar oss, men vi har också ett konkurrensförhållande som är alldeles nytt för Sverige. Om bara en månad gränsar vårt land, ett litet valutaområde, till ett gigantiskt stort valutaområde som förut icke har existerat. Om inte Kenneth Kvist inser att detta motiverar radikala förändringar av vår verklighetsbild, är det inte politik och realiteter som vi talar om, utan om filosofi. Då hade Kenneth Kvist kanske platsat bättre i Platons grotta än i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag har i stort sett samma invändningar som Kenneth Kvist har vad gäller Pär Axel Sahlbergs anförande. Framför allt tycker jag att det var häpnadsväckande att dra den slutsatsen att mer demokrati innebär hög inflation. Om det är så, vore väl hög inflation värd priset. Vad återstår annars? Skulle vi inte ha någon demokrati? Nej, så är det ju inte, Pär Axel Sahlberg. Vad vi behöver är mer demokrati och fördjupad demokrati. Vad vi gör i det här fallet är att vi avhänder oss en del av demokratin, en del av det inflytande som är så viktigt i vårt samhälle. Vi lämnar över det till ett antal experter. Det är häpnadsväckande att Pär Axel Sahlberg inte tar detta på större allvar utan säger att den här förändringen inte är så stor och radikal, men det är just det som den är, Pär Axel Sahlberg. Vårt lands trovärdighet bygger ju inte enbart på den inflation som vi har. Vi har nu under flera år haft en väldigt låg inflation. Vi har väl t.o.m. deflation. Skulle trovärdigheten bygga enbart på det, skulle vi ha en väldigt hög trovärdighet just nu, med rådande system, men så är det inte heller. Trovärdighet byggs på andra värden, bl.a. på den utvecklade demokratin i landet. Det är den som vi måste vara rädda om, Pär Axel Sahlberg, och alltid måste värna. Just nu står vi inför ett ödesdigert vägval, som gäller att lämna ifrån oss ett stycke demokrati.
Fru talman! Jag sade redan tidigare att Per Lager har varit hederligare i den här debatten än min föregående meddebattör. Han säger att inflationsmålet inte skall överordnas. Det är klara besked. Då har man deklarerat att man har en avvikande syn på politiken. Man bortser därmed från den politik som förts under 70-talet och 80-talet under regeringar av olika färger. Den har givit oss en inflationsekonomi som har gjort oss alla fattiga. Längtar man tillbaka dit, är det kanhända okej, men att det skulle möjliggöra att få mer demokrati, att klara frågorna om det hållbara framtida samhället, återstår fortfarande för Per Lager att bevisa. Jag menar att demokratin är oerhört viktig, men vi måste vara redo att föra en debatt om i vilket syfte den skall användas i det här sammanhanget. Demokratin är viktig som symbolfråga, men det kan i det här sammanhanget inte bara handla om att vi tycker att det är så skojigt att Kenneth Kvist skall få gå till Riksbanksfullmäktige och utöva ett visst inflytande. Han kan där i stort sett inte alls debattera grunderna för sitt inflytande, för det skulle inte fungera i Riksbankens sammanhang. Demokratin omfattar många fler frågor, mer än beslutsfattandet här i kammaren. Det handlar om öppenheten, som vi vill slå vakt om. Det handlar om den debatt som måste föras, som vi också vill slå vakt om på olika sätt. Jag tycker därför att argumenteringen kring avslag på förslagen i propositionen och i de här betänkandena är allvarlig. Den låter så väldigt bra - man slår vakt om några stora värden - men ingen ger besked om till vad dessa värden i det här sammanhanget skall användas.
Fru talman! Det är absolut inte så, Pär Axel Sahlberg, att det demokratiska inflytandet automatiskt innebär en hög inflation. Det är snarare så att det demokratiska inflytandet tillförsäkrar oss den ekonomiska situation som vi vill ha i vårt samhälle. Den är också en garanti för att de beslut som fattas bygger på den majoritet som finns i samhället och bland de folkvalda. Pär Axel Sahlberg har också varit inne på en annan sak som jag tänkte nämna. EMI, det monetära institutet, har sagt att dessa ändringar inte räcker för EMU. Det behövs även andra förändringar. Därför kommer den här förändringen, som jag anser vara ett ödesdigert steg på vägen, givetvis att följas av andra beslut om t.ex. sedelmonopolet, offentlighetslagstiftningen, sekretesslagen och annat som måste anpassas med hänsyn till bl.a. ECB:s sekretessordning. Det vilande grundlagsförslaget är alltså inte tillräckligt för att bredda vägen för EMU. Även av den anledningen kan man ju undra varför detta görs. Nu har ju både Jerry Martinger och Pär Axel Sahlberg sagt att detta inte handlar om EMU utan om Riksbanken medan vi inte är med i EMU. Men vi får inte glömma att detta ju är en förutsättning för EMU deltagande, och en sådan förutsättning behöver vi inte så länge vi inte har beslutat om att vi skall gå med. Det är en bakvänd ordning att först bredda vägen och fixa till så att vi har lätt att komma med och sedan, därefter, fatta beslut om ifall vi skall gå med. Det är fullständigt bakvänt, och jag förstår det inte. Med tanke på socialdemokraternas tidigare ställningstaganden i den här frågan borde väl Pär Axel Sahlberg vara lite mer nyanserad.
Fru talman! Ja, jag borde säkert vara mer nyanserad, det skall man oftast vara. Men i den här frågan gör själva argumenteringen mig lite upprörd. Man säger inte riktigt fullt ut vad man vill, men det har Per Lager gjort, och det hedrar honom. Vi skall inte överordna inflationsmålet, säger Per Lager. Det är ett klart besked. Men man ger inte klart besked om hur man ser på Sveriges läge i en situation då vi får det största valutaområdet vid sidan av USA som vår granne på andra sidan Östersjön österut och söderut. Vi måste självfallet se om vårt hus så att vi har ett stabilt och trovärdigt förhållande. Att nu peka på de senaste årens skyddade och låga inflation kan inte räcka som argument när vi har både 70 och 80-talet bakom oss med både röda och blå regeringar. Vi måste ju inse att detta är läget. Sverige är det sista landet inom den europeiska unionen som nu tar steget att formalisera det oberoende som i realiteten har funnits redan tidigare. Nu formaliseras det, och det är naturligtvis riktigt att det flyttas aningen längre ut ur politikernas händer. Men det handlar ju inte om något byggande av en bunker där riksbanksfrågor skall hanteras. Vi utser ett fullmäktige, rapporter skall komma till riksdagen via finansutskottet och revision sker av Riksdagens revisorer, så på en lång rad punkter innebär detta mycket mera öppenhet än vad kritikerna vill göra gällande. Kritikerna vill ju egentligen bara använda frågan om Riksbanken till att redan nu ta EMU-debatten. Det finns en hunger efter den debatten nu, och jag tar den gärna, men det är inte den frågan vi löser härmed.

Fru talman! Det beslut vi skall fatta i dag om en mer självständig riksbank är ett logiskt, bra och klokt beslut. Nu handlar det om att Sverige skall få bättre möjligheter än hittills till en positiv och stabil välfärdsutveckling i en föränderlig värld. Jag tror att det hade varit väldigt bra om Sverige de senaste 30 åren hade haft en bättre ansvarsfördelning mellan finanspolitiken och penningpolitiken än den som nu har bidragit till den tragiska inflations och devalveringshistoria som har urholkat välfärden i vårt land. Den bärande tesen i Kenneth Kvists något populistiska inlägg här är att ett instabilt, oförutsägbart penningvärde och inflation skulle vara lösningen på Sveriges ekonomiska problem och bana väg för en mer rättvis fördelning mellan fattiga och rika i det här landet. Fru talman! Är det något som har omfördelat resurser från fattiga till besuttna ägare av stora fasta tillgångar i vårt land så är det just inflationen. Man måste också fråga sig: Om nu inflation är det nya fördelningspolitiska instrumentet, är det då, Kenneth Kvist, detta som Sveriges änkor har att förvänta sig från Vänsterpartiet i stället för de mera handfasta fördelningspolitiska åtgärder som ni utlovade i valrörelsen? Nej, ett sämre och mer kontraproduktivt fördelningspolitiskt instrument än inflation är svårt att över huvud taget tänka sig. Om nu Kenneth Kvist lägger örat till när det mullrar ute i rättens krater och lyssnar vad som krävs där, så inte är det ökad inflation som krävs utan helt andra saker. Kenneth Kvists spekulation i att hans väljare inte inser dessa ganska komplicerade samband tror jag faktiskt är väl grov för att gå hem hos de människor som har lånat, som har att se till vad det innebär med inflation och som inser vad en ökad ränta orsakar i deras hushållsekonomi. Ett av huvudproblemen i svensk ekonomi har i själva verket under de senaste 30 åren varit en alldeles för hög kostnadsinflation som har åtgärdats med ständiga devalveringar. Det är detta som ytterst har bidragit till dagens massarbetslöshet och till de resursproblem vi ser i dag i form av utbrända läkare och brist på sjukhussängar. Massarbetslösheten kostar i år ungefär 150 miljarder. Bakgrunden är bl.a. den inflations-, devalverings och spekulationspolitik som vi hade under 70 och 80-talen. Detta vill nu Kenneth Kvist och andra uppenbarligen hålla dörren öppen för i framtiden. Detta har också varit en viktig beståndsdel i de bromsmekanismer som har fört Sverige från en tätposition bland industriländerna i början av 1970-talet till den 15:e platsen i dag i OECD:s välfärdsliga. Trots att vi leder skatteligan - det finns inget annat OECD land som tar ut så mycket av sina skattebetalare som Sverige - ligger vi nu nere på 15:e plats i välståndsligan. Här har inflations och devalveringspolitiken spelat en mycket viktig och destruktiv roll. Visst finns det fler djupgående strukturproblem som också måste rättas till om utvecklingskraften och sysselsättningen skall kunna ta fart rejält. En mer självständig riksbank är alltså bara en av flera nödvändiga strukturreformer om vi skall kunna bryta massarbetslösheten och få upp sysselsättning och tillväxt. Riksdagen skall i dag med bred majoritet ta itu med ett viktigt strukturfel bakom våra ekonomiska problem för individerna, familjerna, kommunerna, landstingen och staten. Problemet är egentligen regeringens handlingsförlamning när det gäller att åstadkomma de övriga nödvändiga tillväxtfrämjande strukturförändringarna i svensk ekonomi. Den maktdelning som vi diskuterar i dag mellan å ena sidan regering och riksdag som sköter finanspolitiken och å andra sidan riksbanken som nu skall få ansvaret för penningpolitiken är en angelägen strukturreform för att svensk ekonomi skall fungera bättre i framtiden. Som flera talare har påpekat är tanken på en mer självständig riksbank inte ny. Detta har varit en blockskiljande fråga i det förflutna. Bakgrunden till att det nu finns ett fempartiförslag om Riksbankens ställning som har lagts fram av en socialdemokratisk regering är att regeringen har fått hjälp på traven av Sveriges medlemskap i EU. Detta är tragiskt nog, fru talman, det enda argument som t.ex. finansutskottets ordförande anför när han i olika sammanhang motiverar och förklarar dagens beslut för medborgarna. Är det verkligen så illa, Per-Axel Sahlberg? Ser inte socialdemokraterna några fördelar med det förslag man lägger fram, eller är finansutskottets ordförande, socialdemokraternas främste talesman i finansfrågor i denna kammare, ensam och isolerad? Ser man inte några fördelar med dessa förslag? Om det bara är sådant som EU tvingar oss till när det handlar om att genomföra nödvändiga strukturförändringar, vilken dådkraft kan vi då förvänta oss från regeringen på de andra områdena där EU inte fördragsvis förpliktigar oss att genomföra förändringar? Självständiga myndigheter är annars inget nytt, som flera har påpekat här. Principen introducerades egentligen redan i början av 1600-talet av Axel Oxenstierna med bl.a. förbudet mot ministerstyre. Jag tycker att erfarenheterna visar att det är en lyckosam svensk förvaltningstradition att politikerna styr genom lagstiftning och inte genom att detaljstyra myndigheter och domstolar. Riksdagen bör slå vakt om självständiga myndigheter och självständiga domstolar. Det är helt i enlighet med svensk tradition och det är fullt logiskt att nu också Riksbanken liksom övriga myndigheter får en mer självständig ställning. Kenneth Kvist kommer att se fler självständiga tjänstemän än Riksbankens om han lyfter blicken lite grand från Platons, Marx och Lenins skrifter och ser sig om i det svenska rättssamhället. Det är enligt förslaget riksdagen som skall sätta upp de penningpolitiska målen, och därför stärks demokratin, liksom när regeringen övertar ansvaret för de övergripande penningpolitiska frågorna från Riksbanken. Däremot får Riksbanken nu ansvaret för den dagliga penningpolitiken så att riksdagens mål skall kunna uppnås. Maktdelning är en naturlig princip i en rättsstat. Det är helt naturligt att riksdagen stiftar lagar och att domstolarna dömer. Om riksdagen är missnöjd med ett domslut avsätter man inte domarna, utan då får vi ändra lagen. Visst kan man avsätta domare som uppenbart missköter sitt ämbete. Men det demokratiska sättet att arbeta är att riksdagen styr genom att stifta och ändra lagar. Det är dessbättre inte heller möjligt att politikerna vid sidan av lagen instruerar domarna hur du skall döma. Är man missnöjd får man faktiskt ändra lagen. Den här principen är självklar för rättsstaten. Den skall riksdagen i dag också introducera när det gäller penningpolitiken. Riksdagen skall i riksbankslagen fastställa målet som Riksbanken skall nå med sin verksamhet. Målet som vi skall godkänna i riksbankslagen, som inte är en grundlag, är att Riksbanken skall upprätthålla ett fast penningvärde. Som en myndighet under riksdagen skall Riksbanken därutöver, som det heter i lagförslaget, utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå en hållbar och hög sysselsättning. Öppenhet och demokratisk insyn är naturligtvis viktiga. Därför är det viktigt att Riksbanken inte blir ett slutet fort. Den nya direktionen bör ta ett stort ansvar för att i det offentliga samtalet föra ut vad Riksbanken sysslar med och motivera, informera och delta i det offentliga samtalet. Det tycker jag att Riksbanken redan i dag gör på ett utmärkt sätt på skolor och högskolor och på olika sätt ute i samhället. En förmåga att kunna kommunicera penningpolitiken och dess koppling till sysselsättning och välfärd bör vara ett viktigt kriterium när de övriga direktionsmedlemmarna vid sidan av riksbankschefen och de vice riksbankscheferna skall utses. Den demokratiska kontrollen och insynen har verkligen inte glömts bort i förslaget. Det föreslås att riksdagen så småningom skall utse elva fullmäktige som i sin tur skall utse och utöva kontroll över den direktion som skall leda Riksbanken. Den direktionen skall bestå av sex ledamöter som väljs på sex år. En utses respektive kan bytas ut varje år. Det innebär att på sex år kan hela direktionen förnyas. Ordföranden skall vara chef för Riksbanken. För att säkerställa kontroll och insyn i Riksbankens verksamhet föreslås också att banken inför alla viktiga penningpolitiska beslut skall informera det ansvariga statsrådet i regeringen. Dessutom skall fullmäktiges ordförande och vice ordförande få både närvaro och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Minst två gånger om året skall Riksbanken dessutom lämna en skriftlig information och redogörelse till finansutskottet om penningpolitiken. Fru talman! Jag har förstått att en reform som ger en tydligare maktdelning mellan penning och finanspolitiken genom en mer självständig Riksbank av många kritiker uppfattas som en förberedelse för ett svenskt deltagande i EMU:s tredje fas. Det kan vara rätt i någon mening. Så är det naturligtvis.

Sverige utanför EMU kräver större trovärdighet för att kunna behålla en låg ränta och större autonomi när det gäller penningpolitiken än om vi går med i Dagens beslut är visserligen en nödvändig förberedelse för ett eventuellt deltagande. Men det är i än högre grad en förberedelse för den som verkligen vill stå utanför EMU. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i konstitutionsutskottets betänkanden nr 2

Fru talman! När vi talar om sakfrågan har Mats Odell och jag inte så stora åsiktsskillnader i stort. Men när de mer raljanta utflykterna tar vid är det ganska mycket som är anmärkningsvärt. Att passa på att tala om regeringens handlingsförlamning i förhållande till den här frågan är nästan festligt att höra från en avsutten minister från den regering som har rekord i statsskuldssamlande. Nej, det är nu som politiken byggs upp, och nu finns det läge att göra den här förändringen. När nu Mats Odell frågar vad socialdemokraterna anser om detta får jag naturligtvis acceptera att Mats Odell inte tyckte att det var ett dugg intressant att lyssna på mitt anförande, där jag redogjorde för vad som är socialdemokratisk hållning i den här frågan. Jag citerade dessutom regeringen. Nu är tydligen den stora frågan - precis som den var i våras, fast då drivet av Carl B Hamilton - vad Jan Bergqvist tycker, eftersom han har sagt att detta är en EU-anpassning. Det är det självfallet. Det är också så som framgår av tonvikten i hela mitt inlägg där jag citerade regeringen: "Genom att delegera ansvaret för utformningen av penningpolitiken till en självständig riksbank med ett klart angivet prisstabilitetsmål kan politiken ges det långsiktiga perspektiv som ger förutsättningar för att målet skall vara trovärdigt." Det var vad jag sade tidigare, Mats Odell. Det är väl ett argument?
Fru talman! Jag noterar självklart tacksamt Pär Axel Sahlbergs erkännande av att den här reformen har en positiv betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling i framtiden. Jag skall framföra det budskapet också till Jan Bergqvist när jag träffar honom i finansutskottet i morgon.

Fru talman! Mina vedersakare, de båda tidigare och nu Mats Odell, försöker göra ett gammalt demagogiskt trick, nämligen att tala om något annat än det vi talar om. Inflationen, säger man - och blåser upp sig såsom furstarna blåste upp med främmande metall silvermynten så att vi fick penningvärdesförsämring på sin tid - är vi i Vänsterpartiet för. Vi vill ha ökad inflation. Sedan säger Mats Odell att nu när vi överför makt från politiker till bankdirektörer blir det bra möjligheter till en positiv välfärdsutveckling. Han säger att det var tragiskt för landet med devalverings och inflationspolitiken på 70 och 80-talet. Men vad hade det med Riksbankens ledningsorganisation att göra? Om det var Riksbankens ledning som var orsaken till inflationspolitiken på 70 och 80-talet som ledde till den stora statsskulden, varför har då riksbankschefer fått förnyat förtroende? Varför har Riksbanksfullmäktiges ordförande och ledamöter valts om och fått riksdagens förtroende om det är de som har orsakat detta ekonomiska elände? Detta är ju tomt pladder och ingenting annat, fru talman. Vad det handlar om är om vi skall ha en del av politiken som vi skall överföra till ett förment expertkollektiv eller om det skall finnas ett konkret inflytande. Mats Odell gör en jämförelse med domstolen. I mitt huvudanförande sade jag att det är som om vi inför en generalklausul för domarna om att domarna skall bekämpa brottsligheten. Sedan får domarna besluta om lagarna och göra som de vill i denna kamp, bara de bekämpar brottsligheten. Det är likadant med detta. Här skall bankdirektörerna i Riksbanken bekämpa inflationen. De är de och ingen annan som skall bestämma politiken. Det är detta som är pudelns kärna. Politik skall bestämmas demokratiskt.
Fru talman! Jag tror att Kenneth Kvist behöver fräscha upp sin moderna ekonomiska historia något. Det är okej att läsa Platon, Marx och Lenin, men titta på den moderna ekonomiska historien! Villkoren har förändrats väldigt mycket. Vi har en helt ny situation med en global penning och finansmarknad. Det är hanteringen av denna som vi talar om i dag. Om vi går bakåt i historien var sambanden helt annorlunda. Det är i dagens läge som det är viktigt att vi i Sverige har ett regelverk som motsvarar det som finns i resten av vår omvärld. Det är viktigt att vi inte driver fram en högre inflation i Sverige än den som finns i vår omvärld. Detta skulle drabba Kenneth Kvists väljare. Det skulle drabba de resurssvaga i samhället. Genom denna autonomi, att vi får ett förutsägbart och stabilt penningvärde, garanteras flera satsningar, flera investeringar och flera jobb i vårt land. Det är detta som är poängen. Jag tror inte att Kenneth Kvist kommer någonstans med den här populistiska argumentationen. Titta på verkligheten! Vad är i dag en demokratiskt förankrad styrränta utifrån Kenneth Kvists politiska perspektiv? Hur mycket skiljer det sig från detta? Hur mycket har Kenneth Kvist som ledamot i Riksbanksfullmäktige kunnat rida spärr mot de spekulationer som han talade om tidigare? Verkligheten ser annorlunda ut, Kenneth Kvist. En självständig riksbank kommer att vara en viktig förutsättning för att vi i Sverige skall få upp sysselsättningen och få resurser för att ta hand om de svaga och utsatta grupperna i vårt samhälle.
Fru talman! Det är dock inte jag som har bestämt den knappa tiden för intellektuell kommunikation i kammaren. Titta på verkligheten! säger Mats Odell. Det är det jag gör. När har Riksbanken och dess nuvarande ledning gjort sig skyldig till allt detta som Mats Odell säger? Det är väl inte den nuvarande ledningen eller ledningsformen som har gjort att ekonomin ibland har varit instabil? Det är väl inte så att ekonomin eller Riksbankens politik är misskött gentemot det moderna internationella betalningssystemet därför att vi har styrt Riksbanken på ett mer demokratiskt sätt nu, än vad vi kommer att göra efter nyår om de som kanske blir i majoritet här i kammaren får råda? Mats Odell har inte en enda gång kunnat visa att Riksbanken är källan till inflation och att Riksbanken och dess nuvarande ledning har orsakat några som helst ekonomiska problem. Det verkar som om vi skulle lösa något strukturellt ekonomiskt problem bara genom att ta bort makt från riksdag och politiker och överföra den till bankdirektörer. Det har inte Mats Odell kunnat visa. Det kan han inte visa. Det har inte med verkligheten att göra. I övrigt slåss han ju bara med dimbilder av andras föreställningar.
Fru talman! Jag kan inte annat än instämma i Kenneth Kvists inlägg. Jag har faktiskt aldrig sagt att Riksbanken är orsak till forna tiders inflation. Det är precis tvärtom. Jag har sagt att i den nya tiden kommer Riksbanken att ha mycket större betydelse. Tidigare, med en reglerad kreditmarknad, fanns icke dessa samband. Kenneth Kvist försöker slå in öppna dörrar här. Det jag säger är att nu vill Kenneth Kvist behålla en dörr öppen för att på politisk väg, med en förment omfördelningspolitik, göra det möjligt för en politiskt styrd riksbank att höja inflationen i Sverige. Det är detta som jag säger leder fel. Det kommer att drabba de svaga och mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Den här politiken, att skapa en självständig riksbank där riksdagen styr penningpolitiken genom att stifta en lag, är den bästa garanten för en positiv välfärdsutveckling i vårt land i en föränderlig värld med globala villkor för Sverige att hålla sig till.

Fru talman! Vi behöver större trovärdighet, säger Marianne Andersson. Blotta risken att utsättas för kortsiktiga påtryckningar menar hon är farlig. Men varje timme utsätts Riksbanken för kortsiktiga påtryckningar. Finansmarknaden, med sina olika spekulationer och manipulationer för att komma i rätt läge och tjäna extra på sina affärer, för hela tiden ett spel som Riksbanken hela tiden är påtryckt av och måste parera. Så ser verkligheten ut. Men det finns andra som kanske vill ha ett ord med i laget och påverka denna viktiga grund för den ekonomiska politiken. Arbetslösa och fackföreningsmedlemmar, via sina valda politiker, kanske vill göra det - inte därför att de, som man med en druckens envishet upprepar, vill ha högre inflation, utan därför att det skall finnas en direkt demokratisk och politisk kanal eftersom detta är politik som skall styras av politik och demokrati och ingenting annat. Man vill alltså ta bort folkets och politikernas möjlighet att påverka politiken på det här området. Däremot diskuterar man inte problemet med den mäktiga internationella och nationella finansmarknadens möjlighet att påverka och utöva påtryckningar på Riksbanken stundligen, sekundligen och minutligen.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

Om det t.ex. behövs snabba förändringar i verksamheten inom Riksbanken tar ju lagstiftning alldeles för lång tid, i en värld där manipulationerna på finansmarknaden växlar så snabbt och spelar med sådana värden att det ibland handlar om sekunder för att fatta kloka och riktiga beslut. Vi måste ha ett mer flexibelt system - inte för att allmänt vara anhängare av hög inflation, utan därför att vi här skall ha en politik som ligger under den politiska makten.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Marianne Andersson om hon verkligen tror att riksdagen i framtiden kommer att kunna fastställa några ekonomiskpolitiska mål när det gäller prisstabiliteten vid sidan om dem som bestäms nere i EU. Är det verkligen en möjlighet? Kommer man att kunna göra det?

Jag anser nämligen att de förtroendevalda skall vara just de personer i samhället som fattar långsiktiga och bra beslut. När det gäller inflationen är det inte så att den skall stegras så fort man får ett politiskt inflytande. Inflationen skall däremot som mål jämställas med andra ekonomiska mål i samhället, ungefär som den amerikanska riksbanken, Federal Reserve, gör. Där har man just jämställt de ekonomiska målen. På det sättet kan man hantera samhällets problem på ett bättre sätt. Det finns ett tillfälle då man verkligen kan tänka sig att släppa i väg inflationen. Det är vid en stor miljökatastrof, om det på något sätt finns en koppling. Då måste man snabbt kunna gripa in. Då är det faktiskt mer värt att rädda miljön än att rädda inflationsmålet.

Fru talman! Ser inte Marianne Andersson faran i att vi avhänder oss det politiska inflytandet under vägen och låter denna expertgrupp vara den som avgör vad som är viktigast för stunden, oavsett om det händer en stor miljökatastrof eller det plötsligt blir en massarbetslöshet som vi inte kan ana grunderna till? Då beslutar expertgruppen, och den har kanske just inflationsmålet och prisstabiliteten som det avgörande. Den kan inte ta hänsyn till den verklighet som råder utanför, dvs. de realiteter som människor verkligen bekymrar sig över och som vi måste klara av. Det är min fråga.

Fru talman! Att som jag, som är ny riksdagsledamot, få inleda sin verksamhet med att diskutera och fatta beslut i flera viktiga grundlagsfrågor känns faktiskt både stort och mäktigt. Förra veckan handlade grundlagsändringarna om barnpornografi och statkyrka. I dag gäller det, som vi har hört, Riksbanken. Det kommer mycket kritik från vänster mot riksbanksreformen. Kritiken går i huvudsak ut på de demokratiska problemen och på att arbetslöshetens problem skulle sättas i andra hand. De här påståendena är oriktiga. En mer självständig riksbank ökar möjligheterna till en långsiktigt bättre ekonomisk utveckling i Sverige. Reformen begränsar möjligheterna för regering, opposition, särintressen och medier att ingripa och påverka den dagliga skötseln av penningpolitiken. Jag har hört Kenneth Kvist tala om vilka enorma påtryckningar som Riksbanken är utsatt för. Förslaget är också mycket väl förenligt med ett mycket demokratiskt styrelseskick. Jag kan inte alls förstå den kritik som har riktats från Vänstern och från Miljöpartiet om att detta skulle vara en odemokratisk reform. I dag har ungefär 20 av världens äldsta och mest etablerade demokratier självständiga riksbanker. Det gäller t.ex. USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och parlamentarismens vagga Storbritannien. Länder som är diktaturer eller som har en svag demokrati har ingen självständig riksbank. Att även demokratiska länder utanför EU har en självständig riksbank dementerar en vanlig svensk missuppfattning, nämligen att EU:s Maastrichtavtal skulle vara det grundläggande motivet för reformen och hade det inte varit för EMU skulle Sverige ha hållit fast vid den gamla ordningen. Men så är det inte. Det faktum att Sverige tills vidare står utanför EMU gör det i själva verket särskilt angeläget att vi har en självständig riksbank i Sverige. Utanförskapet gör det svårare för Riksbanken att vara trovärdig när det gäller inflationsbekämpningen. Det gäller bl.a. med tanke på Sveriges upprepade devalveringar under de senaste 25 åren. Beslut om en självständig riksbank kan i stället ses som en reform som gör det lättare för länder att hantera den nya finansiella verkligheten med globala ränte och valutamarknader. Och, som framhållits av flera talare tidigare, Sverige är snart ett unikum som inte har en egen självständig riksbank. Tanken med en självständig riksbank är att den skall fungera som en bevakare av det långsiktiga perspektivet i den ekonomiska politiken. Att en institution i samhället tilldelas den uttryckliga rollen gynnar medborgare, företagare och företag. De får då skydd mot försök till kortsiktig ekonomisk expansion till priset av permanent högre inflation, stigande räntor, finansiell osäkerhet och risk för tvära kast mellan överhettning och åtstramning i ekonomin. För att på ett bra och effektivt sätt bevaka det långsiktiga perspektivet måste Riksbanken vara självständig mot regering, opposition och dagspolitikens svängningar, som ofta har kortsiktigt motiverade krav och önskemål. Det är genom en självständig riksbank som man kan bevaka det långsiktiga perspektivet. Men riksdagen kan inte, och det är väldigt viktigt, ge Riksbanken en ökad självständighet utan att man också ger den ett tydligt och lättolkat mål att styra mot och kontrolleras efter. Därför ger riksdagen samtidigt i uppdrag åt Riksbanken att upprätthålla ett fast penningvärde. Det har av Riksbanken tolkats som 2 % inflation plus eller minus en procentenhet. I den här tolkningen instämde en massiv majoritet av riksdagen redan för fem år sedan. Rollfördelningen blir tydlig. Regeringen sköter å ena sidan finanspolitiken, sysselsättning m.m., Riksbanken sköter å andra sidan en självständig penningpolitik. Det är bra med en tydlig rollfördelning. Riksbankens uppgift att bekämpa inflationen innebär inte att vårt land skulle dömas till lägre långsiktig sysselsättning eller att den långsiktiga tillväxten skulle bli lägre. Det förhåller sig tvärtom. När man tittar på OECD-länderna kan man se ett tydligt samband som säger att länder med mer självständig centralbank uppvisar lägre inflation. Det finns inget samband som säger att länder med självständig centralbank skulle ha en permanent högre arbetslöshet, snarare är det tvärtom. Hög inflation försämrar ekonomins funktionssätt bl.a. när det gäller arbetsmarknaden och lönebildningen. Länder med självständig centralbank har inte större konjunktursvängningar i Fru talman! Låt mig göra ett par viktiga påpekanden för att den nya ordningen för Riksbanken skall fungera riktigt bra. För det första blir det mycket viktigare än förr att både i och utanför riksdagen på ett mer professionellt sätt fråga ut Riksbankens företrädare, analysera bankens göranden och låtanden och på olika sätt utöva den jätteviktiga kontrollmakten. I dag överlåts uppgiften att följa Riksbanken alldeles för mycket på marknadens analytiker, som naturligt nog främst koncentrerar sig på den mer begränsade uppgiften att försöka förutse nästa ränteändring. För det andra och för att detta skall fungera: Finansutskottet får med den nya ordningen med en självständig riksbank en central roll att spela som motvikt mot Riksbanken. Utskottet bör passa på att reformera sina tungrodda partipolitiskt upplagda utfrågningar så att formen verkligen tillåter att t.ex. riksbankschefen kan utfrågas på ett relevant, inträngande och utförligt sätt. Utfrågningarna får inte bli ritualer. Därför bör formen vidareutvecklas, så att utfrågningarna blir ett effektivt instrument för riksdagens kontrollmakt. Här har politikerna en stor möjlighet att visa sitt inflytande. Kunskapsmässigt kommer, i fråga om penningpolitiken, också erfarna omdömesgilla utskottsledamöter alltid att befinna sig i underläge gentemot företrädarna för Riksbanken. Därför bör finansutskottet noga överväga hur ledamöterna kan utbildas och lära sig hur de på ett effektivt och genomträngande sätt kan utöva sin kontrollmakt vid utfrågningarna. Jag har svårt att få en uppfattning om vad Kenneth Kvist egentligen tycker om Riksbankens sätt att fungera i dagens läge. Å ena sidan säger Kenneth Kvist att det fungerar bra utan anmärkningar. Å andra sidan beskriver Kenneth Kvist målande hur Riksbanken utsätts för påtryckningar från en rad olika håll - valutaspekulanter, lobbyorganisationer och suspekt folk. Det låter inte bra för mig. Jag är övertygad om att en självständig riksbank måste kunna motverka detta och arbeta på ett mer effektivt och självständigt sätt. Fru talman! Med detta vill jag för Folkpartiets del yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan i de båda aktuella betänkandena.

Fru talman! Helena Bargholtz kanske missuppfattade vad jag sade om påtryckningar. Riksbanken utsätts för påtryckningar från marknaderna. Det är inte så att personer försöker utöva lobbying eller personligen påverka. Just att spekulanter med hjälp av olika metoder försöker att förändra värden på värdepapper, valutor osv. upp och ned utsätter hela tiden Riksbanken för ett tryck. Riksbanken försöker dagligen och stundligen parera detta för att hålla en stabilitet i ekonomin. Där har vi påtryckningen. Vi har i dag en utomordentligt självständig riksbank. Jag tror inte att vare sig riksbanksfullmäktige eller den nuvarande riksbankschefen är osjälvständiga. Men det finns en politisk kanal in i systemet. Riksdagen har en direktkanal in i systemet via de valda representanterna. Det finns en politisk avsättbarhet om det skulle begås politiska fel som inte har förankring i demokratin. Det är detta som tas bort. Det är ingen teknikalitet. Fru talman! Jag vill notera att alla anhängare av denna antidemokratiska reform hela tiden har en uppfattning om att politik utmärks av kortsiktighet och att man ramlar för tillfälliga opinioner medan expertväldet ser till långsiktigheten. Detta är en beklagansvärd syn på politik, och det är i synnerhet beklagansvärt att höra något sådant i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag förstår att Kenneth Kvist och jag har olika uppfattningar om hur hotfull marknaden är. Jag tycker fortfarande att detta är en bra och demokratisk reform. Jag är inte alls orolig för att det inte skall fungera. Kenneth Kvist talar om antidemokratiska tendenser. Det är konstigt att säga så när så många länder har fungerande demokratier trots - eller tack vare - självständiga riksbanker. Jag pekade i mitt anförande på att länder med diktaturer inte har självständiga riksbanker. Det talar mycket för att en självständig riksbank är ett mycket viktigt inslag i en fungerande demokrati.
Fru talman! Jag började tidigare i dag med den grekiska filosofen Platon. Nu får jag säga en gammal latinsk sentens: O tempora, o mores! O tider, o seder! Folkpartiets representant säger att det är tack vare en självständig riksbank som det finns demokrati i vissa länder. När det inte är så är det diktatur. Vad Sverige i dag skulle övergå från i och med detta beslut, med denna logik, är ett stadium av politisk diktatur till demokrati. Nu får man väl ändå besinna sig litet i argumentationen. Det handlar om att överföra makt och inflytande från riksdagen till en direktion, en expertpanel, som skall föra politiken. Detta är ett negativt steg för demokratin. Förvisso kommer vi att få leva också med den ordningen. Förvisso kommer inte all politik därför att avgöras och all demokrati därför att försvinna, men det är ett illavarslande tecken och en illavarslande syn på politik och politiker och därmed demokrati som förespråkarna av denna reform redovisar gång efter annan från riksdagens talarstol. Detta är sorgligt!
Fru talman! Jag befarar att Kenneth Kvist avsiktligt misstolkade det jag sade om demokratin. Jag kopplade till att drygt 20 länder som är etablerade demokratier har självständiga riksbanker. Det finns en klar koppling. Jag tror inte alls att det politiska inflytandet skall behöva minska med denna modell för en riksbank. Jag pekade i mitt anförande på hur viktigt det är att se till att finansutskottet får spela en central roll i den nya ordningen som motvikt till den självständiga Riksbanken. Det är där man skall arbeta från politiskt håll. Det skall vara effektiva, bra och genomträngande utfrågningar av vad som sker i Riksbanken. Jag har inga farhågor för vårt demokratiska system när vi inför en självständig riksbank.

Fru talman! Den fråga som kammaren nu debatterar, frågan om den svenska riksdagens ställning, kommer så småningom att leda fram till ett beslut vars omedelbara konsekvenser måhända inte är så omvälvande men som har en principiell innebörd som är desto allvarligare. Banden mellan den svenska riksdagen och riksdagens egen bank, Riksbanken, skall nu i allt väsentligt skäras av. Den rest av demokratisk kontroll över landets främsta penningpolitiska maktinstrument som ännu finns kvar skall enligt förslaget avskaffas. Riksbanken skall numera vara självständig, dvs. ställd utom folkets åtminstone reella kontroll. Och inom direktionen göras mer eller mindre oavsättliga, oåtkomliga och ostyrbara. Ett genomgående tema i den nyliberala ekonomiska doktrin som i varierande grad har styrt politiken i merparten av jordens länder under 80 och 90 talet är att demokratin uppfattas som ett problem, ett störande inslag. I stället för att se politiken som ett samspel mellan, eller kanske oftare som en strid mellan och uttryck för, skilda klassmässiga intressen och ideologiska ståndpunkter har man velat framställa politiken, i synnerhet den ekonomiska politiken, som verkställandet av vissa objektivt och vetenskapligt grundade åtgärder. Dessa sanningar har förmedlats av nationalekonomerna, vår tids överstepräster. De har talat om för politikerna vad numera "alla" är överens om, och de har pekat ut vad som "måste" göras och i vilken riktning den "enda" vägens politik går. Vi känner igen valserna.

Invändningen att alla dessa politiska rekommendationer råkar sammanfalla med de högavlönades och storkapitalets kortsiktiga ekonomiska intressen är ointressant, eftersom denna politik är nödvändig, ofrånkomlig och vetenskapligt grundad. Och som norm över alla normer i normpolitikens evangelium står prisstabiliteten. Inflationen skall bekämpas och utplånas - till varje pris. Inget annat mål, t.ex. låg arbetslöshet, får stå i vägen för denna överordnade målsättning. Nåväl; vad har dessa uppfattningar med demokratin att göra, och på vilket sätt hänger de samman med det förestående beslutet om Riksbankens ställning? Jo, det är nämligen så att valda politiker har en ur nationalekonomisk synpunkt irrationell tendens att låta sig påverkas av folkviljan, ja, t.o.m. i viss utsträckning fungera som folkets företrädare i de beslutande församlingarna. Och folket inser sällan vad som är nödvändigt enligt den senaste nationalekonomiska sanningen utan kräver reformer, arbetstillfällen, rättvisare fördelning, en stor och väl fungerande offentlig sektor, osv. Men detta kan inte tillåtas, därför att en sådan politik kan i vissa fall leda till en något högre inflation och dessutom till en omfördelning av makt från kapitalägare till arbetarklass. Därför, menar man, måste politikerna likt Odysseus surras vid masten för att kunna stå emot sirenernas locktoner. De penningpolitiska besluten bör helst fattas av oavsättbara bankdirektörer som inte tvekar att höja räntan om arbetslösheten hotar att bli för låg och därmed risken för inflation eventuellt ökar. Kort sagt uppfattas demokratin som ett problem, ett störande inslag. De politiska beslutsstrukturerna utformas så att den enda vägens nyliberala politik inte hotas. För Riksbankens vidkommande inskränks nu demokratin genom att den uttryckligen förbjuds att ta några som helst instruktioner från de folkvalda eller från regeringen. Svenska folkets valda företrädare skall icke få besluta om eller ens påverka penningpolitiken. Ej heller regeringens ledamöter skall få göra det. Efter detta beslut blir det förbjudet för riksbankschefen att ta några som helst intryck av statsministern, när denne t.ex. argumenterar för samordnade europeiska räntesänkningar för att stimulera tillväxten. De som skall fatta de penningpolitiska besluten är Riksbankens direktion, och de skall göra det med ett, säger ett, mål för ögonen, nämligen prisstabilitet. De är inte ansvariga inför någon. Deras beslut kan inte korrigeras. De kan inte avsättas med mindre än att de i rent medicinsk mening förlorat förståndet. Den som så önskar kan naturligtvis hävda att detta är en klok och ändamålsenlig tingens ordning, men jag har mycket svårt att se att någon på allvar kan hävda att det är en demokratisk ordning. Målar jag den lede fan på väggen? Vi kan hoppas det, men jag tror tyvärr inte det, även om demokratin på lång sikt är betydligt livskraftigare än de nationalekonomiska dogmer som EU ännu styr efter. Även i den debatt som når bredare lager än de mer specialiserade nationalekonomiska tidskrifterna har det förekommit krav på ytterligare inskränkningar i demokratin. En f.d. ledamot av denna kammare, Bo Södersten, har i Dagens Nyheter och på ett intressant seminarium som Demokratiutredningen arrangerade pläderat för ytterligare begränsningar av demokratin. Han menade att när nu penningpolitiken kan lyftas bort från politikerna och läggas i experternas händer, varför inte gå vidare till andra områden, som t.ex. skattepolitiken eller varför inte sjukvårdspolitiken? Möjligen var Södersten i detta inlägg alltför öppenhjärtig. Tillbaka till den nu förestående grundlagsändringen: Är det så att vi genom Sveriges medlemskap i EU är tvingade att göra denna förändring, och är vi tvingade att göra den nu? Svaret på båda frågorna är nej. Förändringen av Riksbankens och riksbankschefens ställning är en del av skapandet av den europeiska monetära unionen. Sveriges riksdag har dock förbehållit sig rätten att besluta om Sverige skall gå in i EMU och dess tredje steg med en gemensam valuta och en gemensam centralbank. Detta förhållningssätt har de facto godtagits av kommissionen och övriga Nu föreslås en grundlagsändring som föranleds av ett ännu icke fattat beslut om inträde i EMU. Regeringens ståndpunkt är, som jag har förstått den, att Sverige är bundet av EMU:s fas 1 och 2, där förändringarna av Riksbankens ställning ingår, men icke av fas 3. Den här frågan har diskuterats i riksdagen tidigare, nämligen inför inträdet i EU. Då ansåg regeringen följande i sin proposition, och riksdagen instämde: "Det finns på området monetär politik inte några bestämmelser som måste ändras för att Sverige skall kunna bli medlem i EU, eftersom EU vid tidpunkten för ett svenskt medlemskap fortfarande är i den andra fasen av EMU. Om Sverige beslutar sig för att delta i tredje fasen innebär detta emellertid att Sverige förpliktar sig att ändra den nationella lagstiftningen så att Riksbanken får en oberoende ställning." Alltså: Innan vi gick in i EU var det inte så att vi måste ändra Riksbankens ställning före ett EMU inträde. Efter att vi gått in i EU är det helt plötsligt så att vi nu måste ändra Riksbankens ställning oavsett vårt senare ställningstagande till EMU. Fru talman! Jag menar att regeringen och riksdagen i det första fallet gjorde en riktig bedömning. I och med att vi förbehållit oss rätten att självständigt och oberoende av Maastricht besluta om eventuellt inträde i EMU måste vi rimligen också vara fria att självständigt ta ställning till de sekundära grundlagsändringar som detta eventuella beslut om EMU skulle kräva. Till detta kommer det märkliga förhållandet att den nu föreslagna grundlagsändringen sannolikt inte är tillräcklig om vi senare skulle besluta att gå in i EMU. Såväl kommissionen som det europeiska monetära institutet pekar bl.a. på att regeringen beslutar om växelkurspolitiken och att Riksbanken alltjämt kommer att ha monopol på sedelutgivningen. Dessutom pekar kommissionen i en oroande formulering på den svenska offentlighetslagstiftningen och sekretesslagen, vilka "fordrar anpassning med hänsyn till Det kan alltså bli så att om riksdagen efter en folkomröstning beslutar att Sverige skall gå in i EMU kan vi bli tvungna att göra ytterligare ändringar i lagstiftningen. Fru talman! Jag vill sammanfatta och avsluta på följande sätt. · sakligt omotiverad, för att inte säga kontraproduktiv, samt · förkastlig ur demokratisk och konstitutionell synpunkt. Förslaget till grundlagsändring bör därför avslås, och jag instämmer därmed i Kenneth Kvists tidigare yrkande. Därutöver vill jag yrka bifall till reservation nr 2 under mom. 3 i KU8 angående Birgitta Hambraeus motion.

Fru talman! Frågan är om de tre grundläggande frågor som nu har utmönstrats i Vänsterns argumentering någon gång skall få svar. Mats Einarsson är inte så försiktig som Kenneth Kvist i inflationsfrågan. Han talar tydligare i termer av att det är orimligt att överordna inflationsfrågan andra mål. Släpp upp inflationen! Det är budskapet. Det gäller också demokratifrågan. Jag har ställt frågan, men jag får bara demagogiska motargument. Förstår man inte demokratins vidd och rätt? Till vad skall i detta sammanhang demokratin användas, utöver till öppenhet, offentlighet, redovisning till riksdagen, möjlighet till utskottsförhör, kontroll genom riksbanksfullmäktige osv.? Till vad avser Vänstern att i detta sammanhang använda demokratin? Den tredje frågan är följande. Varför hör vi inte någon av de kraftfulla motståndarna mot detta nya förslag säga någonting om det nya läge som vi är på väg in i efter årsskiftet? Vi får en stor valutaunion som gränsar till oss öster och söder om oss, och Sverige skall förhålla sig i detta nya läge. Det kommer inte ett argument, utan bara svepskälet att detta är ett smyginförande av EMU. Vi måste utgå från den verklighet vi finns i. Det hade hedrat Mats Einarsson om han hade sagt någonting om dessa mycket kritiskt avgörande frågor, som rör vårt beslut om att stärka Riksbankens ställning i detta avseende för att bevara trovärdigheten för den politik som vi förde under föregående mandatperiod och som vi nu tillsammans är på väg att föra under denna mandatperiod.
Fru talman! Tack för tillfället att kommentera inflationsargumentet. Jag hann inte det i mitt inlägg. Vår poäng är alltså inte att inflation är bra. Det är en missuppfattning dikterad av retoriska behov snarare än av resultat av innantilläsning. Vår poäng är att låg inflation inte bör vara ett mål som är överordnat t.ex. Nu säger man att det inte finns någon motsättning mellan dessa. Vi kan ha både låg inflation och låg arbetslöshet. Det är utmärkt! Då är det inga problem med att sätta upp låg arbetslöshet som det överordnade målet. Vi kan ändå ha låg inflation. Vad skall vi välja när en konflikt uppkommer eller när Riksbanken anser att en konflikt har uppkommit? Det är poängen. Enligt den nu föreslagna lagstiftningen skall Riksbanken välja inflationsmålet och släppa upp arbetslösheten. Vi menar att det är felaktigt. Arbetslöshetsmålet - låg arbetslöshet - bör vara det överordnade målet. Därav följer icke att vi anser att hög inflation är någonting bra eller någonting eftersträvansvärt. Vi tror också att det går att hålla en låg inflation även med ett arbetslöshetsmål som överordnat mål.
Fru talman! Jag fick svar på en av mina tre frågor. Det var i och för sig ganska intressant och klargörande. Sysselsättningsmålet skall överordnas. Men då är det inte demokratifrågan som man skall diskutera, utan vår lagstiftning. Den har vi inte avhänt oss på något sätt. Det är riksdagen som beslutar om de penningpolitiska mål som skall styra. Det är vi som fastställer att inflationsbekämpningen på detta sätt skall vara överordnad, samtidigt som man självfallet också skall beakta den totala ekonomiska situationen. Varför då gå till torgs och argumentera att det är ett antidemokratiskt förslag? Det är ju vår lagstiftning. Det är ett kretsloppsargument som blir fullständigt orimligt. Jag tycker att debatten i denna kammare skall spegla den debatt som finns hos svenska folket, men den måste ta sin utgångspunkt i den verklighet vi lever i. Då kan inte det demagogiska innehållet få fylla en hel förmiddag i denna kammare.
Fru talman! Vi har aldrig hävdat att det är antidemokratiskt att föreslå och besluta om ett inflationsmål. Riksdagen är fri att besluta om sådana mål och många andra mål också. Vi har i olika sammanhang hävdat att vi är tveksamma till om det är klokt att fatta den typen av beslut, men det är en annan sak. Vi har också en reservation på just den punkten. Det vi har hävdat är att det är odemokratiskt - en inskränkning av demokratin - att utforma regleringen av Riksbankens ställning på det sätt som nu föreslås. Man kan mycket väl ha den gamla ordningen med en mer fristående riksbank och ändå i denna kammare debattera och besluta om vilka mål man skall sätta upp för Riksbankens arbete. Det är två i och för sig olika frågor som båda är intressanta, men det gäller att skilja på de ämnen vi diskuterar. Jag skulle vilja säga en sak om EMU och det nya valutaområdet. Jag skulle vilja hävda att just det förhållande att man nu försöker sätta EMU i sjön gör det extra viktigt att vi behåller den demokratiska politiska kontrollen över den ekonomiska politiken i vårt land.

Fru talman! För en tredjedel av denna kammares ledamöter är det i dag första gången som man här i riksdagen konfronteras med den fråga som blivit den mest avgörande i riksdagens moderna historia. Riksbankens ställning handlar nämligen ytterst om fundamentala förändringar av vår nations självbestämmande. Om bara några timmar blir 113 av riksdagens nyvalda ledamöter tvungna att fatta ett avgörande beslut i denna mycket komplicerade fråga. Man måste göra det utan att ha haft rimliga möjligheter att sätta sig in i problemen och bilda sig en egen uppfattning. Man kan bara säga till sina väljare att man har röstat som man har blivit tillsagd. Varje ledamot har förärats boken Sveriges grundlagar. Där står högtidligt i inledningen att syftet med grundlagsproceduren är att det skall föreligga en bred anslutning till ändringsförslagen och att det därför är "nödvändigt att ge utrymme för eftertanke". För en tredjedel av ledamöterna blir den uppmaningen inte ens ett dåligt skämt - snarare en ren förolämpning. Ständigt framhålls vikten av att öka folkets förtroende för riksdagen. Hur kan man hoppas på något sådant när en tredjedel av de folkvalda har tvingats agera transportkompani? Hade viljan funnits hade det varit fullt möjligt med flera veckors nödvändigt utrymme för eftertanke mellan debatt och beslut. Därefter går jag över till grundlagens innehåll. Låt mig börja med att än en gång citera ur den förnämliga boken Sveriges grundlagar: "Det är angeläget att författningen är så avfattad att den i sina huvuddrag kan begripas av varje allmänintresserad medborgare." Den ändring som vi nu skall rösta om lyder i sin andra mening: "Ingen myndighet får bestämma hur Riksbanken skall besluta i frågor som rör penningpolitiken." Det är en glasklar formulering men totalt missvisande. EU är nämligen sedan i somras totalt bundna av en särskild stadga, nämligen ECBS-stadgan. Formellt omfattas vi än så länge inte av stadgans gemensamma penningpolitik, men i praktiken kan Riksbanken numera endast verkställa de penningpolitiska beslut som godkänts eller beordrats av Europeiska centralbanken. Som skäl för att Sverige hittills har kunnat stå utanför EMU åberopas att vi inte har deltagit i växelkursmekanismen ERM. Den mekanismen existerar inte efter den 1 januari, och vi skulle då kunna tvingas in i valutaunionen. Jag har förstått av debatten i dag att det råder stor oklarhet om huruvida vi kan tvingas eller inte.

Kan det sägas tydligare? För att slippa tvinga oss in i EMU har man därför konstruerat ett nytt formellt hinder som man kallar ERM2, trots att det i verkligheten inte alls är någon växelkursmekanism utan något helt annat. Men den får duga som ursäkt så länge ingen orkar ta reda på vad det är. Regeringen avgör själv när vi skall gå med i ERM2. Sedan behövs det bara ett majoritetsbeslut i EU för att få in oss i EMU. Förberedelserna är redan genomförda. Den 1 september i år undertecknades i all tysthet mellan Europeiska centralbanken och Riksbanken ett avtal om hur det man kallar ERM2 Med andra ord: Den grundlagsändring som ger läsaren en glasklar bild av en självständig riksbank innebär i själva verket raka motsatsen. Vårt eget lagråd påpekar att eftersom det är bestämmelserna i Maastrichtfördraget och den stadga som jag talade om som reglerar Riksbankens verksamhet och båda dessa utgör en integrerad del av svensk rätt, behöver grundlagen inte ändras över huvud taget. Vad som än står i vår grundlag så är det EG-rätten som gäller. Europeiska centralbanken däremot har krävt att det skall klargöras i vår grundlag att ECB har auktoritet över Riksbanken när den gemensamma valutan införts. Fram till dess är vi som framgått också tvingade att följa EG-rätten. Det är inte endast demokratins spelregler för grundlagsändringar som har förlorat sitt reella innehåll. Också respekten för medborgarnas självklara rätt att i grundlagarna kunna utläsa vad som verkligen gäller har gått förlorad. Hur har denna härdsmälta i demokratin kunnat drabba vår riksdag? Upprinnelsen härleder sig till förhandlingarna om EU-medlemskapet. Sverige förklarade då att vi villkorslöst godkände Maastrichtfördraget i dess helhet och därför endast behövde förhandla om de andra delarna. Därmed hade vi rättsligt förbundit oss att fullt ut också delta i valutaunionen EMU. När det skulle bekräftas inför folket i vår svenska lagstiftning var avsikten ursprungligen att införa en särskild lagparagraf som klart visade att EG-rätten har företräde framför svensk lagstiftning - inklusive våra grundlagar. När man insåg vilken oro den paragrafen - den kallades plattläggningsparagrafen - skulle förorsaka när medborgarna blev medvetna om att valutaunionen var ett rättsligt faktum bestämdes att plattläggningsparagrafen inte fick ingå i lagen. I stället försökte man återställa lugnet genom att försäkra att inga mer än vi själva bestämde över våra grundlagar. Därmed framtvingades ett i längden omöjligt dubbelspel. Å ena sidan avges förklaringar till svenska folket att det är väljarna och inga andra som i folkomröstning eller allmänna val skall avgöra ett deltagande i EMU. Å andra sidan ger vi ständiga försäkringar till EU att vi gör allt som står i vår makt för att leva upp till ingångna avtal. Vinnare i slutändan blir givetvis EU som har rätten på sin sida. För att inför folket upprätthålla bilden av riksdagens oinskränkta rätt att ensam bestämma över våra grundlagar, tvingas vi ge lagarna en utformning som medvetet döljer verkligheten. Vi har tvingats gå så långt att riksdagen nu uppgraderar en suspekt ekonomisk teori med grundlagsskydd, samtidigt som demokratiaspekten nedgraderats till en försumbar skönhetsfläck. Inget land i världen som avhänts rätten att självt besluta över sin ekonomi har kunnat bevara sin självständighet. Det tog en generation att övertyga svenska folket om att vår miljö är en hotad nationell tillgång värd att försvara. Skall det behövas ytterligare en generation för att inse att nationellt självbestämmande också har ett pris? Fru talman! Statsministern påpekar ofta med all rätt att den som är satt i skuld inte är fri. Riksdagen borde besinna att den som är satt under förmyndare inte heller är fri. Därefter övergår jag till att tala om riksbankslagen. Precis som i fråga om grundlagsändringen är den nu aktuella lagändringen vad avser penningpolitikens utformning de facto redan beslutad och genomförd i överensstämmelse med ECBS-stadgan. Det beslut som riksdagen nu skall fatta har som enda syfte att ge politisk legitimitet åt den politik som bedrivs sedan länge. Även om riksdagen saknar möjlighet att utöva inflytande på gällande penningpolitik kan det finnas anledning att redovisa skälet till att penningpolitiken gjorts oåtkomlig för politikerna. Det har etablerats en uppfattning att endast riksbankschefer har de rätta lösningarna på samhällsekonomiska problem, medan motsatsen gäller för politiker. Alltså bör politiker utestängas från allt inflytande över penningpolitiken. Som förebilder hänvisas till centralbankerna i Tyskland och USA. Förvisso har dessa centralbanker en långtgående självständighet, men, och det är det avgörande, politikerna har där fortfarande möjligheter att påverka antingen genom ändring i vanlig lag, som man gör i Tyskland, eller genom inflytande på persontillsättning. I det system som Sverige nu är bundet av saknas i praktiken dessa möjligheter, eftersom total enighet mellan samtliga medlemsstater krävs för varje förändring av denna stadga. Centralbanksledningarna i t.ex. USA och Tyskland är i sista hand beroende av sina politiker, och politikerna känner därför också ett yttersta ansvar för penningpolitiken inför sina väljare - ett förhållande som i praktiken sätter en gräns för hur självständigt centralbankerna kan agera. Den gränsen saknas i det europeiska centralbankssystemet i och med att politikerna har avsagt sig allt penningpolitiskt ansvar inför väljarna. Denna för vår demokrati och vårt nationella oberoende helt avgörande frågeställning har negligerats, medan man i stället ägnar sig åt oändliga utläggningar om den nya riksbanksfullmäktige vars enda uppgift blir att utse en direktion som inte får fatta något penningpolitiskt beslut som inte godkänts eller beordrats av Europeiska centralbanken i Frankfurt. Europeiska centralbankens rigida inflationspolitik utsätts för allt starkare kritik. Oviljan att beakta den oacceptabelt höga arbetslösheten har fått många att betvivla Europeiska centralbankens visdom. Alltfler menar att en stark ekonomi inte får vara ett mål i sig. En stark ekonomi är endast ett medel av flera för att förverkliga målet - ett bättre samhälle för alla. Annorlunda uttryckt: Det som är bra för Volvo är inte nödvändigtvis bra för Sverige. Nuvarande penningpolitik lades fast i början av 90-talet. Då var såväl räntor som inflation uppe i tvåsiffriga tal och underskotten i budgetarna snarare regel än undantag. Det var naturligtvis en ohållbar situation. Med den åtstramningspolitik som bedrivits sedan dess har räntorna fallit till historiskt låga nivåer och inflationen raderats ut. Men detta har skett till priset av en rekordhög arbetslöshet och en begynnande deflation. Ändå tvingas vi bedriva samma åtstramningspolitik som under 90-talets inflationskonjunktur därför att Europeiska centralbanken, trots varningar, aldrig förutsett den situation som vi nu befinner oss i. Ännu så sent som i våras var vi så förblindade av vår penningpolitiks ofelbarhet att man i propositionen aningslöst har skrivit om Japan som skulle det vara exempel på ett land där denna penningpolitik har visat sin förträfflighet. Vi har hört en del antydningar om det också här i dag från talarstolen. Japan, som i dag har deflation, har 0,35 % ränta. Med all möda i världen har man att ta sig ur den recession som man hamnat i. Den bistra sanningen är att den penningpolitik som vi är tvingade att föra inte kan användas för att bekämpa deflation. För att EMU:s penningpolitik skall lyckas krävs det att berörda nationella ekonomier först blir harmoniserade. Det i sin tur förutsätter att lagstiftningen i de olika länderna - den lagstiftning som gäller bl.a. arbetsmarknad, sociala villkor och, naturligtvis framför allt, skatter - också görs likformig. Så gjorde man i USA. Så gjorde man i Tyskland. Och så måste man göra för att lyckas med en valutaunion. Med andra ord: Det krävs ett Europas förenta stater för att EMU skall kunna fungera. Som det nu är tvingas Europeiska centralbanken från den 1 januari att bota 15 olika nationers åkommor med en och samma medicin. Det är man tvungen till bara därför att man envisas med att försöka lägga på taket innan väggarna är resta. Hur uppenbart detta förhållande än är för de invigda finns det ingen återvändo. Så mycket politisk prestige står på spel att man hellre tar risken att hela bygget rasar samman. Vad det handlar om är således inte ett ja eller ett nej i frågan om Riksbankens ställning - den frågan är redan avgjord - utan ett ja markerar att vi frivilligt har gått in i valutaunionen och ett nej att vi har tvingats till det.

Fru talman! Björn von der Esch inledde sitt inlägg med att tala om att nya ledamöter kanske har svårt att sätta sig in i den här stora frågan, dvs. att vi skulle vara ett slags transportkompani för våra partikamrater från förra mandatperioden. Jag vill faktiskt invända mot detta. Visst, det är klart att jag har ärvt den här frågan. Men jag tycker inte att det har varit svårt för mig att sätta mig in i den. Jag har gjort det noga och har följt debatten, och jag är övertygad om att många andra riksdagskamrater har gjort detsamma. Jag vill betona att dagens debatt har gjort mig ännu mer övertygad om det rätta beslutet, som en majoritet här är på väg att fatta. Men jag vill också, fru talman, gärna säga till Björn von der Esch att det intellektuella utbytet för mig är betydligt större när det gäller Björn von der Eschs inlägg jämfört med inläggen från herrar Einarsson och Kvist tidigare här i dag.
Fru talman! Det är bara att lyckönska den som lyckas sätta sig in i frågan under så kort tid. Själv har jag ägnat fem år åt detta och kan ändå långt ifrån allt men det är bra om det kan gå fortare. I övrigt har jag inte så mycket att tillägga.

Fru talman! För sex år och åtta dagar sedan gjorde Riksbanken ett formidabelt misslyckande. Detta ledde till ungefär 50 000 konkurser och till flera hundra tusen arbetslösa människor. Vi vet inte riktigt varför det blev så. Det är nämligen inte utrett. Detta borde vi ha vetat inför det beslut som vi i dag skall fatta. Men även utan utredning kan vi konstatera att riksbanker icke är ofelbara. Riksbanker kan ha fel. Riksbanker kan göra katastrofala missgrepp. I The Economist konstaterades häromdagen att riksbankirer inte är några gudar. Det är faktiskt någonting nytt. Denna insikt sprider sig. Det beror naturligtvis på att ekonomismen, som varit så dominerande under en lång tid, befinner sig vid vägs ände. Vi har upplevt att vi flera gånger under senare år varit väldigt nära finansiella härdsmältor. Vi har upplevt att massarbetslösheten etablerat sig och att det är mycket svårt att få ned den igen. Detta leder naturligtvis också till att centralbankstanken, som är en av aspekterna i fråga om ekonomismen, är på retur. Jag återkommer till The Economist. I samma nummer konstateras att 1998 är det år som kommer att bli ihågkommet som det år då centralbanksmakten stod i zenit. Centralbanksfolket skall passa på och njuta därför att det är slut med det här nu. Fru talman! Den som följer den internationella debatten har inga svårigheter att se att det håller på att ske en förändring i attityderna till ekonomi och till centralbankspolitik. Men i det här skedet bygger vi ekonomismens/centralbankens altare. Det här är ett historiskt misstag, och jag beklagar djupt att vi håller på att besluta om det. I dag är en majoritet i denna kammare beredd att byta demokrati mot vad man tror är effektivitet. Man tror att det här kommer att vara ekonomiskt gynnsamt för oss. Jag är alldeles övertygad om att det är precis tvärtom. Riksbanken kan nämligen hamna i ett skarpt läge av två skäl; relaterat till EMU. Det ena är om EMU misslyckas. Då blir det naturligtvis turbulens i de europeiska ekonomierna och svårigheter även för den svenska ekonomin. Men det paradoxala är att även om EMU lyckas - ambitionerna från EMU filosoferna är ju att euron skall bli en världsvaluta - så är en förutsättning för att euron skall bli en världsvaluta att den blir reservvaluta. Detta förutsätter omfattande portföljomplaceringar och omdisponeringar i världsekonomin. Det finns beräkningar som visar att detta vid den ringa summan 700 miljarder dollar i omdisponeringar från dollarn skulle påverka dollarkursen med 40 %. De 700 miljarderna är inte mer än vad som varje dag omsätts på finansmarknaden, så det är ingen orealistisk siffra. Då är det ett skarpt läge för Riksbanken. Jag håller på och läser Bengt Dennis bok 500 %. Där skriver han så här: "I flera intervjuer under dessa dagar utvecklade jag frågan om samspelet mellan Riksbanken och regeringen. Mina svar på frågorna var alla på samma tema: ingen centralbank kan använda penningpolitiken på det sätt som nu sker i Sverige utan en stark politisk uppbackning. Så länge den finns kan Riksbanken försvara kronan." Nu var man ute i fel ärende den gången, men det beskriver problematiken. Hamnar vi i ett skarpt läge kommer Riksbanken att stå svag, eftersom den inte får skaffa sig politisk förankring. Ett antal nobelpristagare, och även vår egen Assar Lindbäck som knappast kan beskyllas för att ha något vänsterstuk, ifrågasätter nu den penningpolitiska doktrin som rått i det här landet under en alltför lång tid. Det var ungefär sakläget. Jag vill alltså betona att det inte finns någon automatik i att denna försämring av Riksbanken innebär att vi skyddar oss ekonomiskt - snarare tvärtom. Nu övergår jag till demokratifrågan. Det är anslående att höra hur pass likartad diskussionen här i kammaren i dag är den som fördes före det första världskriget. Då misstrodde också eliterna folkligt inflytande. På den tiden gick det att ifrågasätta den allmänna rösträtten, eftersom den inte var etablerad. Och det gjorde man. Men 1917 tvangs man att ge vika. Vari ligger då likheten? Nu kan man inte ifrågasätta den allmänna rösträtten, för det vore ett politiskt självmord. Däremot kan man förändra demokratibegreppet. Däremot kan man föra bort centrala politiska frågor från den demokratiska sfären. Det är det som är så oerhört allvarligt med detta. Helena Bargholtz säger att diktaturer inte har några självständiga riksbanker. Nej, det är nog alldeles rätt, för diktaturer är väldigt noga med att ha all politisk makt för sig själva. Men demokratier borde faktiskt vara rädda om och se var demokratin befinner sig någonstans. I demokratier kan man utkräva ett ansvar, men det kan man inte i en diktatur. Det kan man inte heller i ett euroland. Regeringen, och även de flesta partier, har lovat att EMU-beslutet i någon form skall underställas folkets prövning, endera genom att frågan tas upp i en valrörelse eller genom en folkomröstning. Det beslut som vi fattar i dag bygger på precis samma ideologi och samma metod som EMU-projektet gör. Jag tycker att det skulle ha varit rimligt att vi inte hade fattat ett sådant beslut nu. Det vore ju paradoxalt om en folkomröstning eller ett val ledde till ett nej till EMU och vi ändå i vårt land genomfört den konstruktion som EMU bygger på. Det vore snöpligt. Jag måste fråga Pär Axel Sahlberg om han inte i den här debatten har litet svårt med de kongressbeslut som det socialdemokratiska partiet har fattat. 1993 sade man i kongressen i Göteborg att Riksbanken skall vara riksdagens bank. Möjligen skulle det gå att hävda att det finns något kvar av detta, men anknytningen blir så ytterst svag. 1997 beslöt kongressen att varje centralbank måste vara en del av det demokratiska styrelseskicket och den demokratiska kulturen. För mig är det alldeles uppenbart att den typ av penningpolitik som kommer att bedrivas i framtiden i Sverige med detta beslut kommer att få mycket svårt att få folklig förankring och legitimitet. Det är en helt annan sak i Tyskland, där befolkningen har upplevt två superinflationer, där man är alldeles överens om att låg inflation och stabila priser är det övergripande målet för politiken. Så är det inte i Sverige. Här är det rätten till arbete som avgör om folket godkänner den förda politiken eller inte. Jag hoppas verkligen att det också så förblir. Tyvärr har det varit för lite av en allmän och bred debatt i denna fråga. Men den börjar vakna nu. Det är synd att behöva konstatera att det var lite grann för sent. Men vi har i alla fall fått ett antal signaler utifrån landet, bl.a. från Transports avtalsråd som sammanträdde i går och antog ett uttalande mot det beslut som vi skall fatta i dag. Stockholms arbetarkommun uppmanar sina riksdagsledamöter att rösta mot förslaget. En sista sak till Pär Axel Sahlberg: Jag tycker att han gör det litet enkelt för sig när han säger att är man mot förslaget är man för hög inflation. Det är buskargumentering. Jag tycker att man inte skall syssla med sådant i Sveriges riksdag. Att jämställa inflationsmålet med andra viktiga politiska mål kan inte vara fel. Det innebär inte att man har hög inflation på önskelistan. Jag tror att vi också skall titta på resultaten i USA, där Federal Reserves har en helt annan profil på sin målsättning och där man så här långt varit väldigt framgångsrik. Fru talman! Jag yrkar avslag på detta förslag till grundlagsändring om Riksbanken. Sedan skulle jag vilja tala om och få till protokollet att min, Lena Sandlins och Anders Ygemans motion i det här ämnet, som lades fram i samband med att propositionen behandlades i våras, av någon anledning inte kommit med i de relevanta delar som den skulle ha gjort. Av någon anledning blev det ett missförstånd, som innebär att vi inte heller har lagt fram någon motion nu. Vi fick den bilden att det över huvud taget inte gick att motionera på detta förslag.

Fru talman! Jag hade önskat att Mats Odell tog replik på Björn von der Esch och klargjorde Kristdemokraternas ståndpunkt. Att det finns en och annan avvikare kan man acceptera, men när det gäller själva innehållet i argumenteringen måste lika höga krav kunna ställas på Bengt-Ola Ryttar som på andra. Det är en sak jag saknar i Bengt-Ola Ryttars argumentering. Om det skulle bli så som Bengt-Ola Ryttar önskar, att Sverige mot alla odds blir utanför EMU, hur argumenterar Bengt-Ola Ryttar då för Riksbankens ställning? En allmän uppfattning är att det då är ännu viktigare med en stabil ekonomi och att frågan om de politiska målen för ekonomin är klara och tydliga. Sedan säger Bengt-Ola Ryttar att det är ett buskargument att säga att man önskar hög inflation. Men, Bengt-Ola, hjälp mig då!

Bengt-Ola Ryttar, liksom hans kamrater, är svaret skyldig. Jag väntar en kort stund. Sedan skall jag gå och göra annat.
Fru talman! Jag tror att det är bra mycket viktigare att ha en kompetent regering som kan sköta statens finanser. Då har man chansen att hålla inflationen låg. Det har de senaste årens utveckling bevisat. Pär Axel Sahlberg framställer det som att de som är motståndare till denna reform är för en högre inflation. Självfallet är det inte så. Men jag prioriterar rätten till arbete. Det måste vara det högsta målet. Kommer det med någon procentdel i konflikt med inflationsmålet, då prioriterar jag rätten till arbete.

Fru talman! Därmed har jag fått det svaret och den klarhet som jag inte önskade, nämligen att inflationsmålet skall nedprioriteras. Jag anser att det är en felaktig politik, och det är särskilt felaktigt när vi om en månad går in i en ny valutapolitisk miljö med ett Men det är ett ärligt svar. Miljöpartiet och Bengt Ola Ryttar har gett det, och Vänsterpartiet har gett det till hälften. Vi har inte den ståndpunkten i partiet just nu, så Bengt-Ola får fläkta på egen hand i den här frågan.
Fru talman! Jag fläktar inte på egen hand, inte på något vis. Jag känner ett väldigt starkt stöd för den uppfattning som jag för fram, inte primärt i detta hus men i andra hus och i andra forum. För mig som socialdemokrat är det absolut ingen skam att erkänna att rätten till arbete går före detta med att inflationsmålet skall vara överordnat allting annat. Denna konstruktion innebär ju en tvångströja på politiken. Det är det som den gör.

Fru talman! Bengt-Ola Ryttar säger att det skulle vara snöpligt om vi här i dag fattar de beslut som har föreslagits beträffande Riksbankens ställning, om vi sedan inte går med i valutaunionen. Då vill jag säga att det inte förhåller sig på det sättet att Sverige på något vis blir mer bundet att ansluta sig till EMU:s tredje etapp, om vi i dag fattar de beslut som föreslås. Tvärtom, genom att fatta beslut om en självständig riksbank innan diskussionen om anslutning till tredje etappen ställs på sin spets skapar vi en större handlingsfrihet inför den diskussionen. Så stor handlingsfrihet som möjligt måste väl ändå vara att föredra, fru talman och Bengt-Ola Ryttar. Skulle vi i dag avstå från att ändra grundlagen och låta den vara kvar i sitt nuvarande skick, men regering och riksdag senare kommer till slutsatsen att Sverige bör delta i EMU:s tredje etapp, då ställs vi inför valet att antingen skjuta upp deltagandet till år 2002, eftersom det är då som grundlagen kan ändras nästa gång, eller gå in i den tredje etappen med den grundlag som vi har i dag. Det är naturligtvis ingenting av detta som är bra. Om grundlagen däremot ändras genom ett beslut här i dag, ja, då är vi helt fria att senare göra som vi vill med anslutning till EMU:s etapp nr 3. Skulle det visa sig att regeringen, riksdagen och folkopinionen då inte vill ha någon anslutning till valutaunionen kan Sverige utan vidare avstå från att delta och låta grundlagen förbli i sitt i dag reviderade och för svensk ekonomi mycket bättre skick.
Fru talman! Jag har inte fört fram några konspirationsteorier om att detta så att säga är en rutschbana in i EMU. Kanske det är så, men jag har inte framfört den teorin. Till skillnad från Jerry Martinger har jag inte heller någon brådska när det gäller att gå in i EMU, eftersom jag tror att det är ett ineffektivt och odemokratiskt system som aldrig någonsin kommer att få legitimitet hos det svenska folket. Ju längre bort EMU kommer, desto bättre är det.
Fru talman! Det är riktigt att Bengt-Ola Ryttar inte har sagt i dag att ett beslut i enlighet med de liggande förslagen automatiskt kommer att innebära att vi hamnar i EMU. Men det som jag replikerade på var det som Bengt-Ola Ryttar sade om att det på något sätt skulle vara snöpligt att fatta beslut om de förändringar som i dag föreslås, om vi sedan inte går med i EMU:s tredje etapp. Det är det inte alls, utan det skapar bara en större handlingsfrihet för oss om vi fattar det beslutet i dag. Då har vi grunden klar. Sedan kan vi göra precis som vi vill.
Fru talman! Det snöpliga ligger i den reträtt som då vore skäl att göra från det här beslutet, om det blir ett nej till EMU-medlemskap. Jag vill också påpeka för Jerry Martinger att det beslut som vi nu fattar uppfyller inte EU:s krav för att vi skall släppas in i EMU, om det nu skulle bli på det sättet.
Fru talman! Bengt-Ola Ryttar har varit inne på den mycket centrala demokratifrågan. Det är självklart att vi alla här i riksdagen värnar väldigt mycket om vår demokrati, men vi har olika uppfattning om hur den är kopplad till frågan om en självständig riksbank. Själv ser jag ingen motsättning i den frågan, vilket Bengt-Ola Ryttar gör. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att man pekar på möjligheterna att utkräva ansvar av de politiker som bevakar detta. I mitt inledningsanförande sade jag att finansutskottet har en väldigt viktig roll att spela som motvikt till den självständiga Riksbanken. Man skall anordna utfrågningar, ta noga reda på vad som händer samt inträngande och utförligt hålla sig informerad om vad som är på gång inom Riksbanken. Mycket av den demokrati som är så viktig för oss utövas också genom öppenhet och offentlighet, genom utfrågningar och genom den väldigt väsentliga kontrollmakten.
Fru talman! Kerstin Jacobsson har skrivit en bok som heter Så gott som demokrati. Där beskriver hon hur demokratibegreppet har glidit i väg under senare år under trycket av EU-medlemskapet. Det beklagliga är att denna glidning i demokratisynen har skett utan egentlig debatt. Visst, det är självklart att en demokratisyn kan förändras över åren, det är inget märkligt alls. Men det märkliga i det här fallet är att förändringen har skett utan att den har observerats, utan att den har formulerats klart och tydligt. När man läser statliga utredningar om problematiken kring EU-medlemskapet och vår demokrati förtvivlar man inför vårt gamla hederliga utredningsväsende som har gjort sådana bottennapp.
Fru talman! Jag vet inte alls vem denna Kerstin Jacobsson är, så det är svårt att ta ställning till hennes kompetens. Jag är inte alls orolig för att demokratin är på glid. Jag ser de olika möjligheter vi har att utöva demokratin på formellt sätt men också genom de diskussioner, den öppenhet och offentlighet som man måste ha kring allt som händer, så jag delar inte uppfattningen att vi har en demokrati på glid.
Fru talman! Den bok som Kerstin Jacobsson har skrivit är en doktorsavhandling, så hon torde vara ganska så kompetent. När det sedan gäller detta med övervakningen av Riksbanken är det anmärkningvärt att man t.o.m. i EU-parlamentet har bättre möjligheter att ställa ECB till svars än vad vi kommer att få i Sveriges riksdag. Regeringen föreslog att rapporten från Riksbanken skulle bli ett riksdagsärende. Det är näst intill skrattretande att vi i det här huset är så rädda för att bryta mot det s.k. instruktionsförbudet, att rapporteringen skall stanna i finansutskottet och att den inte skall kunna debatteras här i kammaren i sann demokratisk anda.

Fru talman! Det var på lätt darrande ben som jag ställde mig upp och instämde i Mats Einarssons inlägg, med tanke på att han skåpade ut ekonomkåren så som han gjorde. Jag måste väl erkänna att jag i någon mån inte kan komma ifrån att jag tillhör denna kår, som har utbildat mig under ganska många år, och jag har även undervisat i nationalekonomi. Jag påminde mig också den långa historien om hur ekonomerna har haft olika ståndpunkter i just den fråga som vi diskuterar i dag. Jag minns de läroböcker som jag själv fick använda på 60 och 70-talen, till vilka Assar Lindbeck, som nämndes här nyss, var en av författarna. Vi inskärptes att den ekonomiska politikens huvuduppgift är att se till att vi kan ha full sysselsättning och att finanspolitik och penningpolitik skall samordnas för att undvika konjunktursvängningar. Detta var en doktrin som slogs fast, och generationer av ekonomstudenter fick lära sig detta. Sedan var det någonting som hände på 70-talet. 1972 översattes Milton Friedmans bok Kapitalism och frihet till svenska. Vi började också i den svenska debatten att få in de åsikter som i dag tyvärr har blivit en sanning, verkar det som, för majoriteten i denna kammare. Apropå debatten om inflation och arbetslöshet påminde jag mig presidenten Gerald Ford, som under en mycket kort tid i mitten på 70-talet var president i USA. Han höll ett anförande inför ett jublande börssällskap i New York, där han sade: Mina vänner, trots allt berör ju arbetslösheten ändå bara 8 % av befolkningen, men inflationen den berör 100 %. Hela sällskapet ställde sig upp och jublade. Det var alltså den tydliga markeringen att nu kunde man se ett skifte i den ekonomiska politiken. I det doktrinära monetaristiska normtänkande som nu har blivit en lika fastslagen sanning som det som jag en gång fick lära mig på 60 och 70-talen ingår en människosyn som egentligen är det allra mest allvarliga. Kenneth Kvist har ju tidigare här varit inne på Platon. Det handlar alltså om att man reducerar människan till en varelse som enbart jagar efter kortsiktig nytta eller kortsiktiga vinster. Man har över huvud taget inte förmågan att se att människan är en oändligt mycket mer komplicerad varelse som faktiskt också kan tänka långsiktigt. Det är för att man har reducerat människan på detta sätt som man har dessa idéer om att vi måste låsa in riksbankscheferna, att de måste isoleras från de folkliga opinionerna därför att folk inte begriper bättre. Precis som Ryttar tidigare har varit inne på är det tänkande som uttrycks bland de ekonomer och politiker som konstruerade Maastrichtfördraget just precis samma gamla tänkande som fanns hos högern när man försökte stoppa den allmänna och lika rösträtten, att folk helt enkelt är för dumma och tänker för kortsiktigt för att kunna ha ett ansvar för penningpolitiken och den ekonomiska politiken. Jerry Martinger uttryckte det så här i sitt anförande: Allmänheten lyssnar med intresse på vad centralbanken säger. Risken är stor att kortsiktiga mål kommer att uppfyllas om man skulle tänka sig det omvända, dvs. om Riksbanken verkligen lyssnade på vad allmänheten säger. Det vore inte bra, tycker Martinger, utan allmänheten skall bara lyssna på och lära av riksbankschefen. Här måste man ändå erkänna att det är en viss konsekvens i moderaternas handlande. Det var ju ni som motionerade till 1989/90 års riksdag om denna reform. Ni försökte genomdriva den i samband med riksbanksutredningen 1993. Det är väl bara att gratulera till att ni nu har fått igenom detta gamla krav. Jag skulle då också vilja vända mig till kammarens socialdemokrater i första hand. Två LO ekonomer, P-O Edin och Stig Carlsson, skrev i september 1993: Genomförs reformen om Riksbankens ställning, ändrar vi demokratiuppfattning. Det är ganska starkt uttryckt. Jag tycker att det kanske är litet väl tillspetsat. Men de skriver alltså att vi i Sverige i grunden ändrar demokratiuppfattning om vi ändrar på Riksbankens ställning på det sätt som moderaterna ville. Det som intresserar mig är naturligtvis hur ni socialdemokrater, som nu tänker rösta för det här grundlagsförslaget, tänker. Jag kan respektera dem som resonerar ungefär så som jag har förstått att t.ex. finansutskottets ordförande resonerar, nämligen att här sitter vi, Gud hjälpe oss, och kan inte annat än trycka på knappen, därför att EU tvingar oss att genomföra detta. Jag delar inte den uppfattningen. Jag anser att vi faktiskt kan låta bli att fatta sådana här beslut och i stället vänta på en folkomröstning om EMU för att se hur det går då. Jag är övertygad om att vi klarar av det, men jag kan respektera om ni har den uppfattningen att det är ett djupt olyckligt beslut men att ni tvingas till att fatta det. Men har jag förstått Pär Axel Sahlberg rätt så är det inte så. Han går med glädje in i den här reformen. Han tycker alltså att det är rätt och riktigt. Jag har oerhört svårt att förstå att detta skulle kunna vara förenligt med det tänkande som fortfarande ändå präglar svensk arbetarrörelse, dess människosyn och dess idéer om sysselsättningsfrågans överhöghet. S kongressens beslut har ju diskuterats här tidigare, och s-kongressen slog helt enkelt fast att sysselsättningsmålet är överordnat andra ekonomisk-politiska mål. Att fatta det här beslutet betyder att vi i konstitutionen skriver in någonting som innebär motsatsen. Det skulle vara intressant att få flera deklarationer om och förklaringar till vad som egentligen är orsaken till att socialdemokratin har svängt i denna fråga. Är det därför att ni anser er tvingade av EU medlemskapet? Eller är det därför att ni tycker att detta är en bra reform? Allra sist vill jag säga att oavsett vad som nu beslutas i denna fråga hoppas jag verkligen att vi gemensamt, alla de politiska krafter i Sverige som anser att detta är ett djupt förkastligt system, kan arbeta för att få en grundläggande ändring till stånd. Vi kan aldrig återvända till den fulla sysselsättningen utan en i grunden annorlunda konstruktion för de principer i konstitutionen som skall vägleda den ekonomiska politiken.

Fru talman! Till Johan Lönnroth vill jag säga att det jag sade var att medborgarna i stor utsträckning är beroende av penningpolitiska åtgärder och att man fattar många egna beslut mot bakgrund av vad man tror om den framtida penningpolitiken. Jag sade också att allmänheten tveklöst lyssnar med intresse på det som sägs från centralbankens eller Riksbankens sida. Men av det jag sade framgick också mycket klart att jag menar att Riksbanken självfallet vid utförandet av sitt penningpolitiska arbete tar hänsyn till medborgarnas synpunkter och en mängd olika faktorer i den ekonomiska politiken. Det är mycket viktigt att detta kommer fram en gång till. Jag vill avslutningsvis bara komplettera vad jag tidigare sagt med att yrka ytterligare ett bifall, nämligen till den moderata reservationen i KU:s betänkande 1998/99:KU8 angående ändringar i lagen om Sveriges riksbank.
Fru talman! Jag förstod att Jerry Martinger ville säga detta att allmänheten lyssnar med intresse på vad riksbankschefen säger. För det är självklart att vi alla i våra dagliga liv är beroende av de beslut som riksbankschefen och riksbanksfullmäktige, åtminstone fram till årsskiftet, fattar. Men min kritik gällde den människosyn som uttrycks i den reform som Jerry Martinger och andra här i kammaren vill att vi skall besluta om. Den människosynen innebär att allmänheten som skall lyssna inte skall få tala om vad de vill för riksbankschefen. Riksbankschefen skall inte lyssna på vad allmänheten vill om den ekonomiska politiken. Allmänheten är för kortsiktiga. De är för populistiska. De förstår inte bättre när de säger att det är viktigare med arbete än med andra ekonomisk-politiska mål. Därför måste man isolera riksbankschefen från allmänhetens inflytande. Det var på den punkten jag kritiserad Jerry Martingers och Moderaternas gamla historiska inställning och människosyn.
Fru talman! Jag understryker än en gång detta att varken regeringen eller någon i denna kammare har föreslagit något annat än att Riksbanken även i fortsättningen skall vara underställd riksdagen. Riksbanksfullmäktige skall fortfarande utses av riksdagen, och riksdagen skall genom lag ange mål och ge föreskrifter i penning och valutapolitiska frågor. Därigenom skall riksdagen alltså kunna styra inriktningen av politiken. Viktigt är att Riksbanken också i framtiden kommer att vara den myndighet som näst efter regeringen faktiskt har starkast koppling till folkets valda ombud.
Fru talman! Ja, i en mycket allmän mening står naturligtvis fortfarande Riksbanken under riksdagens kontroll. Men samtidigt innebär ju den linje som Jerry Martinger och tyvärr förmodligen majoriteten i denna kammare vill ha att om t.ex. landets statsminister uttrycker en åsikt om att det nu är dags att sänka räntan, och han har en mycket stor majoritet av folket med sig, då skall riksbankschefen stoppa bomull i öronen. Han får inte lyssna på vad statsministern har att säga. Han får inte lyssna på vad folket vill och vad folket säger. Han skall vägledas av några himmelska principer som han har fått av några ekonomiska guruer som någon gång 1991 hittade på den här konstruktionen. Det är viktigare än vad folket vill. Det är den politiska linjen som i förlängningen leder till en urholkning av demokratin med ett lägre valdeltagande; att man inte är beredd att ge majoriteten det grundläggande ansvaret och makten över den ekonomiska politiken.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt tråkigt och trist när man nu från Vänstern vill göra gällande att vi som ser positivt på en självständig riksbank, något som jag tycker väl faller inom ramen för demokratin, skulle ha en elitistisk människosyn. Så är det inte alls. Vi ser det här som reform som passar in i ett demokratiskt system och som kommer att främja utvecklingen för Sverige. Inflation och arbetslöshet har diskuterats här. Vi vet ju att det ena inte är beroende av det andra. Hög inflation ger inte lägre arbetslöshet. Man kan inte koppla ihop det här automatiskt. Det är erfarenheterna från t.ex. 70-talet. Då hade man både hög inflation och hög arbetslöshet. Jag tycker att debatten har blivit väldigt tråkig på det sättet att man vill göra gällande att vi skulle ha en annan människosyn, en odemokratisk, elitistisk människosyn. Det vill jag kraftigt vända mig mot.
Fru talman! Nej, jag vill inte anklaga Helena Bargholtz för att ha en elitistisk människosyn. Däremot vill jag säga något om det tänkande som ligger bakom den grundlagsändring som ni vill ha. Bakom de konstruktionerna finns ett elitistiskt tänkande som har formats av Milton Friedman och andra ideologer. Då kanske det kan låta lite övermaga om jag säger att jag tycker att ni har köpt denna konstruktion lite för lättvindigt. Jag vill inte påstå att ni inte har förstått innebörden av denna elitistiska människosyn. Men jag hävdar att ni i likhet med den stora majoriteten av politiker och ekonomer har köpt detta koncept som i grunden har formats av ideologer av Milton Friedmans typ. Bakom detta ligger en människosyn som är elitistisk och som framför allt reducerar människan till något mindre än vad hon är; nämligen till ett kortsiktigt tänkande djur som enbart är ute efter maximal profit och nytta på kort sikt.
Fru talman! Nu kommer vi snart in på en debatt som handlar om proletärernas diktatur. Jag tycker att vi bryter nu.
Fru talman! Jag tyckte nog faktiskt att det var Helena Bargholtz som sänkte debattnivån. Det finns också exempel på elitistiskt tänkande i mitt partis historia. Det har vi ägnat oss åt i denna kammare för inte så länge sedan. Men bakom det som jag har velat föra fram ligger en mycket viktig debatt om synen på ekonomisk politik och om den demokratisyn som i själva verket ligger bakom här. Den debatten tror jag att vi kan föra på ett nyanserat sätt utan att fördöma varandra för det ena eller andra - proletariatets diktatur eller annat sådant. Det får faktiskt stå för Helena Bargholtz om hon vill sänka nivån till de allmänna slagordens nivå.

Fru talman! Denna dag, onsdagen den 25 november 1998, riskerar att bli en mörk dag i vårt lands moderna historia. Om riksdagen beslutar som regeringen och utskottsmajoriteten föreslår tar riksdagen i dag ännu ett steg på vägen mot centralisering och avdemokratisering av vårt samhälle. Sedan 1668 har Sveriges riksbank, världens äldsta, varit underställd riksdagen. Men nu skall Riksbanken bli oberoende. Nu upphöjs ett antal bankdirektörer, för säkerhets skull i praktiken oavsättbara, till bättre skickade än de folkvalda att ta ansvar och utan påverkan från Sveriges regering och riksdag fatta kloka och väl avvägda beslut om räntenivåer och övrig penningpolitiken. Sent omsider, kanske alltför sent, har det blossat upp en allmän debatt om klokskapen i att ta det här steget. Till och med riksbanksfullmäktiges ordförande, förre finansministern Kjell-Olof Feldt, har de senaste dagarna gett sig in i debatten och påpekat brister i det förslag till beslut som riksdagen nu är på väg att fatta. Björn von der Esch har också belyst det här i sitt utmärkta inlägg. Men det finns fortfarande tid till debatt och eftertanke om riksdagen vill ha det. Det är ingen brådska med att avgöra frågan, som ju främst är föranledd av Maastrichtfördragets krav i artikel 108 om att förbereda sig för det tredje och sista steget av EMU. I fråga om EMU har ju riksdagen bestämt att Sverige inte skall vara med från starten och att svenska folket skall få tillfälle att säga sitt. Då kan det rimligen inte finnas någon brådska med att anpassa Riksbanken så till den grad att det bara återstår formaliteter för att fullt ut ansluta oss till den ekonomiska och monetära unionen. Fru talman! För att kunna skapa en god framtid, ett bra samhälle, får vi inte låsa oss i dogmatism och fastna i förlegat tänkande. Vi måste vara flexibla för att kunna anpassa politiken till vad som behövs för sysselsättning, välfärd och långsiktigt hållbar utveckling. Riksdagen skall inte abdikera på ett så centralt område som penningpolitiken och avhända sig ansvaret för framtiden genom att överlåta beslut till oavsättbara direktörer och direktioner. Det är ju detta som är det centrala i betänkandet, att Riksbanken skall styras av en i praktiken oavsättbar direktion. Vi folkvalda i riksdagen skall delges information via finansutskottet om hur Riksbanken avser att styra och ställa, men vi får inte ha några synpunkter i fråga om penningpolitiken. Marknaden sköter med fördel mycket i samhället och sköter det ganska bra. Men en uppgift som vi inte kan överlåta till marknaden är att ge ut valuta. Det sköter Riksbanken. Hur Riksbanken sköter detta får avgörande betydelse för hur samhället ser ut och hur samhället fungerar. Penningpolitik är ett oerhört centralt område i en marknadsekonomi. Tillgången på pengar är avgörande för vad som sker i samhället. En expansiv penningpolitik där det finns gott om pengar och räntorna är låga stimulerar ekonomin. Människor konsumerar och investerar för framtiden, och sysselsättningen expanderar. En alltför expansiv penningpolitik leder till inflation. En stram penningpolitik, där det är ont om pengar och räntorna är höga, leder till att konsumtion, investeringar och sysselsättning stramas åt. En alltför stram penningpolitik förhindrar ekonomisk tillväxt, leder till arbetslöshet och kan t.o.m. leda till deflation och i värsta fall kollaps av det ekonomiska systemet. Vi har vant oss vid att i en parlamentarisk demokrati skall folket kunna utkräva ansvar. Att avdemokratisera penningpolitiken innebär emellertid att folket fråntas fredliga medel att ändra på en politik som man inte tycker om. De underliggande argumenten för förslaget som framförs, att direktörer tänker långsiktigt och folket kortsiktigt, tycker jag, precis som Johan Lönnroth berörde, egentligen är ganska anmärkningsvärda. Penningpolitiken måste vara i samklang med den ekonomiska politik som förs och kan inte isoleras i något elfenbenstorn eller någon bunker. Världen har faktiskt förändrats mycket sedan nuvarande tänkande, ekonomismen, etablerades och förhoppningsvis kulminerade under detta år. Enligt denna är politiken ett problem, och det gäller att avdemokratisera så mycket som möjligt för att kunna fatta rätt beslut. Det har också Bengt-Ola Ryttar på ett effektivt sätt berört i sitt inlägg. Inflationen var ett stort problem. I dag är det inte det som är problemet, utan snarare efterfrågan. Efterfrågan globalt sett är för svag. USA har sänkt sina räntor för att stimulera ekonomin, och de har uppmanat Europa att följa efter. Det är ju en rätt pikant paradox att samtidigt som vi nu är i färd med att inrätta en ordning där Riksbanken skall förbjudas att ta instruktioner av riksdag och regering gick statsministern i Sveriges land, Göran Persson, för bara några veckor sedan - möjligen var det sista gången - i spetsen för en debatt om behovet av sänkta räntor i Sverige och övriga Europa. Inte oväntat ledde det ju också till ett missnöjt mummel från överbankdirektören själv, ECB-chefen Sveriges riksdag sa förra året nej till att avskaffa vår självständiga valuta. Den enda grundlagsändring som riksdagen behöver göra för att Sverige skall kunna gå in i valutaunionen är just denna - att avdemokratisera och lösgöra Riksbanken från riksdagen. I EMU:s tredje steg, skulle Riksbanken bli en helt osjälvständig filial till den europeiska centralbanken, ECB. Eftersom Sverige sagt nej till EU:s valutaunion och centralbank borde det vara logiskt att också säga nej till att göra Sveriges riksbank oberoende av parlamentet. Slutligen, fru talman! Regeringen skriver i sin budgetproposition att den för att öka kunskapen och stimulera till en bred debatt om den ekonomiska och monetära unionen skall påbörja ett vittomfattande och opartiskt informationsarbete. Det är bra och lovvärt. Men att avdemokratisera riksbanken samtidigt som man inleder ett omfattande studiearbete, där svenska folket skall lära sig mer om EMU, penningpolitik och annat, är fullständigt ologiskt. Det finns ingen anledning, som många har framhållit, att hasta fram med detta ogenomtänkta förslag som tiden i praktiken har sprungit ifrån. Fru talman! Jag yrkar mot den här bakgrunden avslag på de förslag som finns i betänkandet och bifall till reservation nr 1 i utskottets betänkande.
Fru talman! Jag vill ge några sakupplysningar till Sven Bergström. Han säger att Riksbanken har varit underställd riksdagen sedan 1668. Jag kan tala om för Sven Bergström att den kommer att fortsätta att vara underställd riksdagen. Riksdagen kommer att utse ett fullmäktige på elva personer som skall utse en direktion. Denna direktion kan detta fullmäktige byta ut. Men framför allt skall riksdagen styra genom att stifta lag. Sven Bergström var inne på det här med instruktionsförbud. Vi har tidigare i debatten dragit parallellen till domstolsväsendet. Om vi i riksdagen är missnöjda med ett domslut avsätter vi inte domarna, utan vi får då stifta nya lagar. Jag tycker att den parallellen är väldigt viktig. Sedan utgår Sven Bergström i sitt inlägg från att en självständig riksbank är lika med hög ränta. Jag tycker att erfarenheten pekar på precis motsatsen. Sven Bergström har bevisbördan för att hans tes stämmer på den punkten. Han var däremot inte, som flera tidigare talare med samma förslag till åtgärder som Sven Bergström, inne på att en självständig riksbank skulle försvåra för en mera expansiv penningpolitik, som alltså skulle föra med sig ökad inflation. Det talar till hans heder, fru talman.
Fru talman! Jag undrar om inte Mats Odells och min bild av vad underställd står för är väldigt olika. Det är klart att man i någon mening kan hävda att det finns någon koppling kvar mellan Riksbanken och riksdagen. Men om direktionen i en självständig riksbank i praktiken är oavsättbar, utom vid oerhört grava försummelser, felaktigheter eller sjukdom, är det väl ändå att ta i att säga att den är underställd riksdagen. Det samma gäller i fråga om att byta ut en direktion. Det är inte möjligt i praktiken att byta ut den om det inte begås mycket grava fel. Om man har synpunkter på det här kan man, säger Mats Odell, stifta nya lagar. Det är klart att man kan. Men Mats Odell har ju varit med ett tag och vet att det finns en betydande fördröjning mellan lagstiftning och effekt. Därför är det ett ganska klent argument, tycker jag, att säga att man får stifta lagar om man är missnöjd. Dessutom vet Mats Odell att om vi går med fullt ut i EMU:s tredje steg är det inte så enkelt att Sveriges riksdag kan fatta beslut om egna lagar hur som helst. När det gäller hög ränta måste Mats Odell ha missuppfattat något i mitt inlägg. Jag har inte försökt hävda att det är stor risk för hög ränta om man fattar ett beslut av den här typen om Riksbanken.
Fru talman! Jag tycker ändå att det låg implicit i Sven Bergströms anförande att en självständig riksbank skulle leda till en stramare penningpolitik, som i sin tur skulle omöjliggöra en positiv ekonomisk utveckling. Jag tycker att erfarenheterna från de självständiga riksbankerna i exempelvis Storbritannien, USA och Schweiz och i andra länder pekar i rakt motsatt riktning. Jag tycker också, fru talman, att det är värt att påpeka att beslutet om det höga ränteläge som vi fick i början av 90-talet, de 500 procenten, fattades av en riksbank som stod under den demokratiska kontroll som Sven Bergström nu beklagar skall gå förlorad. Titta alltså lite bakåt i historien! Menar Sven Bergström verkligen att en domare som inte tolkar lagen på rätt sätt bör avsättas? Är det den modell som vi skall ha i svensk rättstradition, eller skall vi ändra på lagen om vi inte tycker att uttolkningen av den är riktig? Konsekvensen av det som Sven Bergström säger om suveränitet skulle vara att riksdagen skulle ta tillbaka ett antal detaljbeslut som tidigare fattats här. Den skulle exempelvis, vilket i sig kan vara frestande, fastställa SJ:s tidtabeller och biljettpriser. Det här är en typ av detaljfrågor som har delegerats till myndigheter och som styrs genom mål som uppställts av riksdagen. Jag tycker i och för sig att de mål som gäller för SJ är kontraproduktiva - det borde vara mer av fri marknad och mera konkurrens - så detta är kanske inte är ett riktigt bra exempel i sammanhanget. Fru talman! Sammantaget tycker jag inte att någon av talarna här i dag har kunnat peka på att ett bevarande av dagens ordning bättre skulle kunna garantera en positiv välfärdsutveckling i Sverige än den reform som vi nu står inför att besluta om.
Fru talman! Låt mig ta upp det sista först. Mats Odell raljerade och sade att vi kanske skulle ta tillbaka detaljbeslut om SJ:s tidtabeller och sådant på en rad olika områden. Man kan också vända på saken, Mats Odell och fråga, som någon har gjort tidigare här i debatten, varför vi inte skall låta Riksskatteverket fastställa våra skatter och inte skall överlåta sociala beslut till Socialstyrelsen, utifrån de lagar som vi har stiftat här i huset. Varför nöja sig med det här lilla steget, om man nu har den synen att riksdagen inte är särskilt klok och att det inte har särskilt stor betydelse vem som fattar besluten? Mats Odells syn på demokrati skiljer sig avsevärt från den som jag och Centerpartiet företräder. Jag tycker att hans synsätt är anmärkningsvärt och undrar varför han inte tillämpar det konsekvent. Den 500-procentiga ränta som vi råkade ut för för ganska exakt sex år sedan visar att misstag kan göras. Det gäller oavsett om vi har en riksbank av den nuvarande modellen eller en sådan riksbank som Mats Odell förordar. Självklart kan man göra misstag, men poängen är att om misstag görs av en riksbank som står under större demokratiskt inflytande kan man korrigera dem. Man kan diskutera dem här i kammaren och ha synpunkter på dem, men i det läge som vi nu är på väg in i blir riksdagen uttryckligen förbjuden att ha synpunkter på hur man tillämpar detta. Det krävs mycket grava omständigheter för att man skall kunna förändra sammansättningen av direktionen i den oberoende riksbanken.

Fru talman! I denna debatt framförs två argument från dem som vill ha den här ändringen av grundlagen. Det ena är "vi måste", och det andra är "det är bra". Måste vi? Nej, en hel del av anhängarna har sagt att vi i snäv juridisk mening inte måste. EMU anpassningen är inte tillräckligt skäl. Om vi skall gå med i EMU, måste vi ta fler beslut. Snävt juridiskt måste vi alltså inte. Så har det sagts i debatten här i dag. Detta skiljer sig dock från det som jag hörde finansutskottets ordförande säga nyligen, nämligen att vi måste, av snävt juridiska skäl och av kontraktsskäl. Sedan gäller det argumentet att det är bra att göra så här. Varför är det bra? Det är bra för ekonomins skull, säger man - det vet ju alla. Tänk så mycket alla vet! Alla visste att det var bra att ha en fast valutakurs, ända till den 19 november 1992. Då förstod alla att det var dåligt. Så fort kan det som alla vet ändra sig. Jag vill hävda att det inte finns några empiriska bevis för att en oberoende riksbank ger låg inflation och hög ekonomisk tillväxt. Det finns ingen dokumentation av detta, men det finns många som säger sig veta det. I den utredning som gjordes, Riksbanken och prisstabiliteten, säger man att man inte kan belägga sambandet mellan en oberoende riksbank, prisstabilitet och hög tillväxt. Till Mats Odell, som vill vara modern, vill jag säga att den här utredningen inte är så väldigt gammal utan ganska modern. Mats Odell har en tro som inte får stöd av denna utredning. Det finns flera intressanta argument. Pär Axel Sahlberg frågar: Vill ni i Vänstern ha hög inflation? Nej, säger jag, det vill vi inte. Men varför vill vi inte ha denna ändring, Per Axel Sahlberg? Jo, på grund av att om det finns en politisk majoritet som vill ha hög inflation, skall den också få genomslag för sin politik. Jag kommer dock att bekämpa dem som säger att vi skall ha en hög inflation. Jag är inte ateist, och jag finner här precis samma förhållande som när jag funderar över varför vi har en fri vilja. Anledningen härtill är att det ger oss möjligheten att handla fel. Det är precis samma sak med demokratin i politiken - det gäller möjligheten att göra fel. Moderaterna skall ha den fulla möjligheten att få genomslag för sin politik. Jag tycker att det skulle vara bra att, precis som man har gjort i USA, skriva in i riksbankslagen att ett grundläggande mål för banken är hög sysselsättning. Men om moderaterna är emot det, skall de ha fullt genomslag för sin politik när de har vunnit majoritet. Det är respekten för denna moderaternas möjlighet som gör att jag yrkar avslag på den föreslagna grundlagsändringen. Det är den demokratisynen som ligger till grund för mitt ställningstagande. Man har här sagt att Riksbanken nu skall bli mer självständig och oberoende. Jag vill fråga er som säger att detta är så bra: oberoende av vad då? Gå upp här i talarstolen och deklarera i förhållande till vad Riksbanken skall bli oberoende eller mer självständig! Syftar man på svenska folket eller på riksdagen? Om ni menar att Riksbanken skall bli mer oberoende av särintressen håller jag med. Det är bra att ha en riksbank som är oberoende av särintressen. Det som garanterar att särintressena inte får genomslag i ett land är parlamentarismen och demokratin. Vi i denna församling representerar olika särintressen, men tillsammans representerar vi hela riket, hela befolkningen. Det är det som gör att vi är väl skickade att slå tillbaka särintressenas krav. Oberoende av vad då, Mats Odell? Oberoende av vad då, Jerry Martinger? Helena Bargholtz sade att hon hade mer intellektuellt utbyte av von der Esch än av Vänsterpartiets talare. Vi brukar inte recensera varandra så väldigt kraftfullt i denna kammare, och inte heller skall jag göra det, men jag är en ganska öppen människa. Jag kan ha stort intellektuellt utbyte av ett mycket välformulerat anförande. Jag kan också vara så elak att jag säger att jag kan ha stort intellektuellt utbyte av ett väldigt dåligt anförande. Det ger möjlighet för en politiker till strid och kamp. Jag hade stort intellektuellt utbyte av Helena Bargholtz anförande, men i vilken riktning kan jag lämna dithän. Helena Bargholtz säger att politikens makt inte kommer att minska - vi kan ju kalla in de berörda till hearingar. Varför skall Helena Bargholtz göra det? De i Riksbanken skall ju vara självständiga och oberoende. Enligt sin egen logik skall väl Helena Bargholtz då inte utöva påtryckningar i egenskap av riksdagsledamot. Helena Bargholtz! När statsministern uttalade sig om räntepolitiken gick er egen partiledare ut och förmanade statsministern att han inte fick göra så. Det var att bryta mot EU-reglerna. Det var er partiledare som sade så - naturligtvis inte min. Helena Bargholtz! Varför skall man ha hearingar, om man enligt er partiledare inte ens får kritisera den förda politiken? Svara på den frågan! Det gäller nu ett viktigt och grundläggande beslut för synen på demokratin. Det handlar inte så mycket om ekonomin. Allt är inte ekonomi. Jag kommer t.o.m. till priset av en sämre ekonomisk utveckling att slå vakt om viktiga demokratiska principer. Allt kan inte göras till ekonomi, men målet för en bra riksbankspolitik och penningpolitik är självklart att hålla inflationen nere. Framför allt gäller det att få en uthållig ekonomisk utveckling med en ökad sysselsättning i både privat och offentlig sektor. Detta underlättas inte av det här beslutet. Här är det en enda sak som underlättas, och det är att pressa ned inflationen.

Fru talman! Jag lovar att jag skall avhålla mig från att recensera inlägg som inte faller mig på läppen. Jag är van vid lite andra traditioner från kommunfullmäktigeförsamlingar. Jag tycker inte att den här debatten skall handla om att vi skall ha ett slutet system där man inte skall få debattera vad Riksbanken gör. Det är därför det är väldigt viktigt att finansutskottet får spela en viktig roll som en motvikt till den självständiga Riksbanken. Jag kan inte riktigt förstå varför det skulle stå i strid med att man har utfrågningar. Det har man ju i många olika sammanhang.

Fru talman! Då tycker alltså Helena Bargholtz att det var bra och riktigt av statsministern att ta upp penningpolitiken och räntepolitiken. Då har hon en annan uppfattning än partiordföranden i Folkpartiet, och det är bra att man har den friheten och så högt i tak i Folkpartiet. Varför vi skall ha demokratisk insyn och kontroll över även Riksbanken kan jag berätta. Ni i Folkpartiet påstår att det här leder till bättre ekonomisk utveckling. Det finns inget stöd för er teori. Jag har varit med länge i den moderna historien, som någon pratade om tidigare. Den 6 september 1990 var jag på ett seminarium. Lars Wohlin - ni minns honom; han var riksbankschef - sa då att det inte kommer an på Riksbankens ställning hur man lyckas med inflationsbekämpningen. Att vissa länder har lyckats, t.ex. Japan, Tyskland och USA, beror på att dessa länder har stöd i folkopinionen. Det är det som är det grundläggande. På samma seminarium, den 6 september 1990, sade Bengt Dennis - också f.d. riksbankschef - att de tyska och schweiziska riksbankerna var framgångsrika inte för att de är självständiga utan för att opinionen kräver låg inflation. Det är faktiskt så att politiken skall ha genomslag. I länder där vi har en fast förankring av en låginflationspolitik kommer vi att få det. Ni försöker fixa det här på något annat sätt genom att mickla med procedurfrågorna. Procedurfrågorna kommer aldrig att avgöra den här frågan. Det är bara demokratisk debatt som kan göra det, och den är vi för. Ni vill nog inte hamna i diket, Helena Bargholtz. Ingen som kör i diket vill hamna i diket, men några gör det i alla fall. Ni har kört ned i diket.
Fru talman! På det vill jag bara svara att vi i dag uppenbarligen har en majoritet för en självständig riksbank. Vi får se hur det går. Jag oroar mig inte ett dugg för detta.
Fru talman! Jag tror säkert att Helena Bargholtz inte oroar sig. Ni folkpartister oroade er ju inte heller när ni förde en fast stabilitetspolitik med fasta växelkurser. Ni var inte oroliga då heller, förrän det gick alldeles åt pipsvängen. Då blev ni oroliga. Ni slår in på fel väg. Det här är ett steg. Sedan riskerar vi att det kommer andra steg. Därför drar vi kritiker en klar gräns nu. Helena Bargholtz har inte kunnat bevisa i den här debatten att en självständig riksbank leder till en stabilare inflationsbekämpning. Det är en tro ni har. Vi kritiker slår vakt om vissa demokratiska grundprinciper. Det skiljer oss åt. Det är viktigt med demokrati. Den kan man inte offra för tron.
Fru talman! Det vore en klar fördel för debatten om man inom Vänsterpartiet bestämde sig för vilken fot man så att säga skall stå på: Kenneth Kvist som vill ha möjlighet till ökad inflation eller Lars Bäckströms klara inflationsbekämpning. Jag tycker att man får börja med att föra ut det inom Vänsterpartiet. Lars Bäckström motsätter sig att svenska ämbetsmän skall styra efter lagar som denna riksdag fattar när det gäller penningpolitiken. Han vill i stället att de samlade särintressena, partierna i denna riksdag, skall fylkas runt riksbanksfullmäktiges bord, och där skall - om jag förstod Lars Bäckström rätt - genom någon sorts votering sammanvägningen av alla dessa särintressen avgöra var styrräntan skall ligga, dvs. var golvet och taket i räntekorridoren skall ligga. Det är en mycket intressant utveckling som vi i så fall skulle se fram emot. Lars Bäckströms partikamrat avvisade tanken på lagstiftning och sade att det tar alldeles för lång tid med lagstiftning. Det sker sekundsnabba förändringar på marknaden. Det skulle vara intressant att se Lars Bäckström likt en Formel 1-förare sitta och ratta penningpolitiken så att säga mot experterna och sekundsnabbt förändra räntesatserna i folkflertalets och de svaga gruppernas intresse. Jag gratulerar Lars Bäckström om han tror sig själv om att kunna detta. Sanningen är, fru talman, att penningpolitiken är ett mycket långsamt verkande medel.

Fru talman! Nu är det ju inte så att man sitter och voterar om frågor i fullmäktige i dag. Det är inte så det går till. Riksbanksfullmäktige kan i dag anta en policy för förvaltning av valutareserven. Det är väldigt viktigt hur den förvaltas. Vi har oerhört stora inkomster från Riksbanken till det allmänna. Det är inte alla som tänker på det. Förra året var det nio miljarder och detta år är det sju miljarder. Det är oerhört viktigt hur man driver politiken i Riksbanken för att vi skall få in dessa sju miljarder. Det beslutet tar man bort nu. Den 26 maj 1994 fattade man beslut i riksbanksfullmäktige om att införa systemet med reporänta och räntekorridor och överge det tidigare systemet med marginalränta. Det är sådana beslut som vi vill fortfarande skall fattas av ett riksbanksfullmäktige, dvs. principiella, grundläggande beslut. Det är det som skall vara styrande, inte att sitta vid någon Lafferskärm och votera om utvecklingen. Så går det inte till. Det trodde jag faktiskt att Mats Odell förstod, men det är ju bra att vi kan ta en sådan här grundläggande kurs i styrning av en riksbank.
Fru talman! Jag ser fram emot nya lektioner på detta tema från Lars Bäckströms sida. Han skall nog börja med att informera sina egna partikamrater. Det var alltså Kenneth Kvist som i denna kammare sade att det tar alldeles för lång tid att använda lagstiftning för att styra ränteutvecklingen, så Lars Bäckströms kurser bör nog hållas mera partiinternt. Jag tycker ändå, fru talman, att Vänsterpartiet hela tiden drivs bakåt. Nu är det mera principiella beslut som skall fattas av de politiska representanterna, t.ex. om vi skall ha ett system med räntekorridorer och vilken typ av styrmekanismer som Riksbanken skall använda sig av, inte vilken penningpolitik som skall föras. Då tycker jag att det Lars Bäckström säger är fullständigt inkonsekvent. Vilken kompetens finns i denna kammare? Jag har ingen anledning att betvivla att den finns, men jag undrar: På vilket sätt är den bättre företrädd i det politiska systemet när det gäller hur styrmekanismerna skall vara utformade? På vilka andra områden skall vi gå in och här ha detaljkunskap om styrmekanismerna? Är det inte färdriktningen som vi skall bestämma genom lagstiftning? Den möjligheten kommer vi att behålla. Riksdagen kommer fortfarande att vara överställd Riksbanken.
Fru talman! Det styrbeslut som fattas här innebär att man skall värna ett fast penningvärde. Det är ett totalt ostyrt beslut som säger just ingenting om någonting. Det ligger på ungefär samma förklaringsnivå som att säga att det är bättre om det är sol och sommar när man har semester än regn och rusk. Det finns ju ingen som kan ha någon annan mening än att det är bra med ett fast penningvärde. Det går inte att leta upp någon som inte tycker att det a priori är gott. Men på den nivån är styrandet meningslöst. Det är ungefär som om en bolagsstyrelse skulle säga: "Det är bra om ni ger vinst." Jo, annars har man nog misslyckats fullständigt med rekryteringen av direktionen, om den inte förstår att det är bra. Men det finns också andra styrmekanismer av mycket väsentlig art i den här processen. Det handlar också om att ta ansvaret när det går snett. Mats Odell är ju anhängare av att vi skall vara goda ägare. En god ägare är med och tar ansvaret för hela policyn. Urban Bäckström, min namne, erkänner att han ibland gör fel. Mats Odell vill skapa ett system där Mats Odell kan säga att det är Urban Bäckströms fel. Jag vill ha ett system där jag kan säga att det är Lars Bäckströms fel. Jag tar det ansvaret inför svenska industriledare, svenska löntagare och svenska konsumenter att jag handlar fel. Mats Odell vågar och vill inte ta det ansvaret. Han vill låta någon annan styra så att han är fri och kan säga att det inte är hans fel att det ser ut som det gör. Våga ta ansvaret, Mats Odell! Det är det som hela demokratin handlar om: att inte försöka överlasta ansvaret på någon annan, på någon tjänsteman. Det är dåligt, bara dåligt.

Fru talman! Dagens förslag till beslut om Riksbankens ställning kan inte ses på något annat sätt, som många redan har påpekat, än som en förberedelse för ett svensk medlemskap i EMU. Parallellerna till den process vi fick bevittna som så småningom ledde fram till ett ja i folkomröstningen om EU medlemskapet är påfallande. En rad politiska beslut fattas som förbereder medlemskapet samtidigt som regeringsföreträdare officiellt bedyrar att det är vänta-och-se-linjen som gäller. Anpassa först och fråga sedan, eller som någon sade: Först ett rejält beslut, sedan en debatt. Frågan om Riksbankens avdemokratisering är en del i skapandet av EMU, ett av de största ekonomiskpolitiska beslut som har fattats i Europa. Riksdagen är nu på väg att fatta ett för framtiden avgörande beslut utan att det föregåtts av en bred offentlig debatt. Grundtanken med att man vid grundlagsändringar fattar två beslut med mellanliggande val är att skapa tillfälle till debatt och att man som medborgare med sin röst skall kunna ta ställning. De partier som stod bakom första beslutet har haft ett stort ansvar att under valrörelsen lyfta frågan till en offentlig genomlysning, men så har inte skett. Tvärtom verkar det ha funnits en medveten strävan att undvika debatt. Det står i direkt motsättning till de demokratiska värden som grundlagen är till för att skydda. Som flera har sagt finns det många tecken som tyder på en glidning i fråga om synen på demokrati. Dagens förslag till beslut är ett uttryck för detta, nämligen att demokrati och demokratiska processer ses som ett hinder och ett problem. Effektivitet och handlingskraft ses allt oftare som viktigare än att besluten skall fattas demokratiskt. Det är en utveckling som vi har kunnat se sedan början av 1990-talet. Statsvetaren Leif Levin konstaterar i en bok om vår tids demokratisyn att för att garantera de rätta besluten har unionens konstruktörer velat skydda beslutsfattarna från de obetänksamma krav som kan komma från folkets breda lager. Det anses mer eller mindre som självklart att det är kloka män som skall fatta de viktiga besluten utan att behöva störas av demokratiska och folkliga krav. Även tunga regeringsföreträdare är inne på detta med kloka män och har uttryckt att det inte är någon fara att överlämna makten från den folkvalda riksdagen så länge den övergår till "förnuftiga människor". Visst är det ett elitistiskt tänkande. Det påminner om de argument som dåtidens överhet framförde när man ville förhindra demokratins införande i Sverige. Förslaget om Riksbankens avdemokratisering är tvådelat. Dels handlar det om att göra Riksbanken oåtkomlig för de folkvalda, dels vill man lagstadga om ett visst politiskt innehåll. Inflationsbekämpning är överordnat andra viktiga mål såsom sysselsättning, tillväxt och sociala hänsyn. När planerna på EMU formulerades i början av 1990-talet var det efter en lång tid av högerdominans. Nyliberalismen stod på höjdpunkten, och den mer vänsterinriktade stimulanspolitiken à la Keynes ansågs helt ute som tänkbar praktisk politik. Därför var det då mer eller mindre självklart att man byggde vidare på Högerns idéer när man skapade regelverket för EMU. Att de borgerliga partierna därför ser positivt på grundlagsändringen är inte svårt att förstå. Desto svårare är det att förstå hur delar av arbetarrörelsen kan göra det. Sent omsider tycks dock en viss eftertänksamhet ha infunnit sig på sina håll. Flera socialdemokratiska regeringschefer, inklusive vår svenske statsminister, har den senaste tiden gjort uttalanden som tyder på att man vill ha en politisk styrning av ränte och penningpolitiken och att man tycker att även sysselsättning och tillväxt bör vara prioriterade mål för politiken. Men genomförs det andra beslutet i dag om Riksbankens ställning blir alla sådana försök till påverkan förbjudna, ett förbud som skall skyddas i vår grundlag. Det är en fullständigt orimlig konstruktion att förbjuda politisk påverkan och lägga makten i händerna på en liten exklusiv grupp av banktjänstemän som varken kan ställas till svars eller avsättas. Som också Aftonbladets ledarskribent Olle Svenning skrev häromveckan skulle ytterst få politiker i dag komma på något så bisarrt som att låta en handfull bankdirektörer ha yttersta ansvaret för Europas ekonomi, dessutom sammanfattat i en enda formel: kamp mot inflationen. Det är ganska självklart att om inte EMU processen skulle ha formulerats på det sätt som man gjorde i Maastrichtfördraget för snart tio år sedan skulle det knappast ha funnits en majoritet i riksdagen för en sådan ordning som vi nu diskuterar. Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservationer nr 1 och 3. Till sist. Turordningen bör självklart vara denna: Först en folkomröstning om EMU. Sedan får utfallet i den avgöra vilken ställning Riksbanken skall ha.

Fru talman! Liksom flera av talarna i debatten motsätter även jag mig förslaget att ändra grundlagen för att göra Riksbanken oberoende innan folket har sagt sitt om EMU. Förändringen av Riksbankens ställning handlar, precis som många har sagt, om att EMU-anpassa nationens centralbank till de villkor som kommer att gälla centralbanken i EU i ett valutaunionssamarbete. Genom att göra Riksbanken oberoende avsäger sig riksdagen sina konstitutionella och därmed demokratiska möjligheter att besluta i konkreta räntepolitiska och penningpolitiska frågor. Sverige har redan gjort sig känt som en av de främsta EU-länderna att anpassa sig till den europeiska unionens villkor. Det hette att vi skulle bli medlemmar för att påverka. Resultatet visar oftast på motsatsen. EU påverkar Sverige i större utsträckning än vad Sverige påverkar Fru talman! Riksdagen kommer med detta beslut att bana väg för att Riksbanken underordnas EU:s fördrag. Det innebär att oavsett folkets vilja skall Riksbanken ha som främsta mål att skapa ett stabilt penningvärde och en låg inflation. Man skall, utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet, stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå hållbar tillväxt och hög sysselsättning. Eller som riksbankschefen uttryckte det i den senaste offentliga utfrågningen: Det handlar om ett symmetriskt mål mellan låg inflation, ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning. Men resultatet av denna symmetri är att vi har haft en låg inflation. Den har t.o.m. varit så låg att den gränsat till deflation. Vi har ekonomisk tillväxt, men samtidigt också en hög arbetslöshet. Många ekonomer ifrågasätter det möjliga i att med denna ränteoch penningpolitik uppnå regeringens mål om en halvering av arbetslösheten. Symmetrin haltar alltså för mycket. Det är ett viktigt skäl till att riksdagen med dagens beslut inte borde avsäga sig det framtida politiska ansvaret för ränte och penningpolitiken. Vi ser det ekonomisk-politiska målet låg arbetslöshet som någonting som skall var viktigare än att ha en så låg inflation att den ligger på gränsen till deflation. Därmed vill jag ha sagt att jag i mångt och mycket stöder det som Lars Bäckström har framfört när det gäller synen på dessa frågor. Fru talman! När Bildtregeringen i början av 90 talet förde fram kravet på en oberoende riksbank reserverade sig socialdemokraterna i riksdagens finansutskott. De reserverade sig på goda grunder mot den borgerliga majoriteten i Riksbanksutredningen 1993. Man vände sig emot den nyliberala doktrinen om centralbankens oberoende. Man sade: "Vi tror inte heller på en ordning där en fristående riksbank ser som sin uppgift att systematiskt ställa sig i motsättning till de folkvalda politiska församlingarnas ekonomiska politik. Att låta penningpolitiken formas i ständig konfrontation mot den allmänna ekonomiska politiken i övrigt kan skada landets ekonomi." Vidare sades det: "För ett lands ekonomi är det bra om en riksbank med integritet inte spelar mot utan i stället spelar med den ekonomiska politiken i övrigt." Detta var innan Socialdemokraterna helomvände och blev EU-vänner. Jag vill hänvisa till vad Lotta Gröning, en känd socialdemokratisk EU-debattör, har sagt om orsakerna till Socialdemokraternas valnederlag. Jag tror att hon har rätt. Många socialdemokrater ställer sig mycket tveksamma till den här högervridningen av partiet. I den ekonomiska politiken tenderar man till att alltmer närma sig en nyliberal ekonomisk syn. Dagens beslut om att göra Riksbanken oberoende är en del av detta. Bakom det här förslaget ligger tanken att det finns en enda rätt väg för den ekonomiska politiken. Det är en väg som det inte skall ges möjlighet att ifrågasätta. Det skall inte bli möjligt för folket att rösta om den i allmänna val. Fru talman! Den ekonomiska politiken styrs alltid av klassintressen. Det finns alltid någon som tjänar på en viss politik och någon som förlorar. Under de senaste tio åren har den ekonomiska politiken gynnat, och tenderar att fortsätta att gynna, dem som redan har det bäst ställt. Klyftorna mellan rika och fattiga har ökat snabbare i Sverige än i något annat land i Västeuropa. Klyftorna mellan kvinnor och män ökar. De regionala skillnaderna ökar. Det är arbetslösheten som är den största orsaken till de ökade klyftorna. Våra politiska motståndare påstår ibland att det inte behöver råda någon motsättning mellan låg inflation och låg arbetslöshet. Teoretiskt kan detta stämma i vissa fall. Men sambandet mellan arbetslöshet och låg inflation är långt vanligare än motsatsen, framför allt om man tittar i backspegeln på 25 år av massarbetslöshet och misslyckad ekonomisk politik inom den europeiska unionen. Avslutningsvis vill jag med detta anförande vädja till er alla i riksdagen som är EMU-skeptiker, motståndare och kritiker. Gör en klar markering i dag, även om vi blir en minoritet! Rösta nej för demokratins skull, dvs. rösta för Vänsterpartiets och Det finns ingenting som talar för att Sverige måste ha bråttom i detta ärende. Riksbanken fungerar utan några som helst problem i dag. Vänta med att fatta detta avgörande beslut! Behåll handlingsfriheten och vänta med ett beslut till efter folkomröstningen om EMU! Slutligen instämmer jag i Kenneth Kvists och

Fru talman! I den här debatten har det anförts en hel del om inflationen, precis som om vi som vill värna en demokratisk styrning av Riksbanken gör det därför att vi älskar inflation och vill ha hög inflation. Därför vill jag säga några saker om inflationen till kammarens protokoll och inför kammaren. Inflationen har sitt ursprung på den tiden när furstarna hade makt över penningutgivningen. Då var pengar endast metallstycken, och man blåste in falsk metall i det som föregavs vara ädel metall. Därigenom kunde man av en viss mängd ädel metall göra fler metallstycken. Pengarnas värde föll då. Därav ordet inflation - inblåsning. Inflationen beror inte bara, som man tycks tro, av det som Riksbanken har makt över, nämligen penningmängd och räntor. Inflationen beror av en hel del andra faktorer i ekonomin, t.ex. monopoliseringsgrad, politiska beslut, internationella förhållanden osv. Det är alltså komplicerat. Man kan inte säga att man tycker om eller vill ha en hög inflation. Det vill vi inte ha. Men vi vill ha en politisk styrning. Demokratin skall inte urholkas. I morse när jag funderade över den här debatten tänkte jag nästan lite stort säga att om demokratin hade haft röst skulle den, i likhet med vad Jesus sade på korset, kanske ha sagt: Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra. Men efter att ha hört den här debatten måste jag säga att somliga ledamöter anfräter och minskar demokratin med berått mod och i full medvetenhet. Jag beklagar detta djupt.

Fru talman! Att Kenneth Kvist och flera andra av dem som har argumenterat mot förslagen om grundlagsändringar här i dag påstår att vi som stöder förslagen har något slags elitistisk och odemokratisk människosyn skall jag försöka finna mig i. Men fundera gärna över att det som sagts i så fall också är en beskyllning för samma saker mot flera länder som har självständiga centralbanker. Jag vill gärna räkna upp några av dem: Australien, Belgien, Italien, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Spanien, Tyskland, USA och Österrike. Danmark och Finland är på väg att göra sina centralbanker oberoende. Fru talman! Är det ändå inte lite väl magstarkt att från ett svenskt perspektiv döma ut de här länderna? Med den frågan har jag talat färdigt för i dag.
Fru talman! Jag vet inte om Jerry Martinger och övriga som är för den här förändringen har lyssnat på vad de själva säger. Det är möjligt att de inte har en elitistisk människosyn, och det har jag inte heller sagt. Men de borde lyssna på konsekvenserna av sina ståndpunkter.

Detta är elitism! Detta är en odemokratisk och apolitisk uppfattning som måste bekämpas, och den kommer också efter kammarens beslut i dag att fortsätta att bekämpas.